Herr talman! Jag förstår att både Birger Schlaug och Bengt Hurtig låter litet bittra i dag. De kan naturligtvis inte på det sätt som vi andra gör glädjas åt folkomröstningen i Danmark, vars resultat vi fick reda på i går kväll. Det visar att även medborgarna i ett land med väldigt lång erfarenhet av EU tycker att Amsterdamfördraget är okej. Jag funderade också över en annan sak. Jag var inte hemma vid det tillfälle då debatten om Amsterdamfördraget genomfördes här i riksdagen. Jag läste protokollet i går kväll. Det var ganska intressant att konstatera att jag läste det mesta av dagens anförande från Birger Schlaug i Amsterdamdiskussionsprotokollet i går kväll. Det visar också det som vi antydde i utskottet. Dagens debatt handlar egentligen inte helt och hållet om regeringens skrivelse om vad som hände i EU under 1997, utan den är en fortsättning på Miljöpartiets och Vänsterpartiets önskan att föra Sverige ut ur EU. Argumenten är desamma. Något nytt har inte tillkommit. Det är inte särskilt populärt med långa debatter på fredagarna. Det vet vi alla. Jag skall försöka att väldigt kort kommentera de reservationer som det har yrkats bifall till. Den första handlar om att Folkpartiet vill ha en kompetenskatalog som utifrån närhetsprincipen skall klara ut på vilken nivå besluten skall fattas. För närvarande finns substansen när det gäller frågan om var inom EU besluten skall fattas i de olika delarna av fördraget. Vi tror nog att det är där som den skall finnas. Vi tror att det är en omöjlighet att skapa en katalog där man i varje detaljfråga kan se vilka nivåer besluten skall fattas på. Däremot finns det ingen oenighet om att besluten skall fattas på så låg nivå som möjligt. Där är vi överens. Men vi är inte överens om att exempelvis beslut om ekonomiska styrmedel skall fattas inom EU. Miljöpartiet kräver att miljöhänsyn tas vid offentlig upphandling. Man har en reservation. Som framgår av utskottets betänkande har regeringen tillsatt en utredning som skall se över vilka hänsyn som kan krävas vid den offentliga upphandlingen. Naturligtvis kommer miljökraven att finnas med där. Kravet på att varor skall vara närproducerade vid varje upphandling ställer jag mig litet frågande till. I diskussionen med Leif Pagrotsky för bara en liten stund sedan framhölls också nödvändigheten av en handel som innebär att vi får bättre tillgång till varor och tjänster. Det står i direkt motsatsställning till kravet att varor skall vara närproducerade. Naturligtvis skall man i den offentliga upphandlingen köpa de varor som är de bästa och billigaste. Då är även miljöhänsynen inräknad. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet vet vad det beror på att Sverige inte har tagit tillbaka en så stor del av kostnaderna för EU-medlemskapet som man hade räknat med från början. Det beror på att vi har haft en hård budgetsanering i Sverige, som har gjort att vi inte har kunnat utnyttja de möjligheterna fullt ut. Jag som Europavän tycker att denna ekonomiska debatt är väldigt konstig. EU är för mig inte en fråga om plus och minus i pengar. EU är för mig en fråga om att Sverige skall kunna delta i ett europeiskt samarbete som är större än de 15 länder som finns med nu. Jag vill ha dit många fler, men just nu är vi 15. Om Sverige, som är ett förhållandevis rikt land, får betala en högre nettokostnad än vad andra länder gör är det okej för min del. Det är den internationella tanken som har styrt mitt parti när det gäller önskan om att delta i EU-gemenskapen - inte att vi skall få tillbaka vartenda öre som medlemskapet kostar. Miljöpartiet och Vänstern anser inte att miljöfrågorna har fått den behandling som de borde ha fått i EG-fördraget. Vi anser att det faktum att man skriver in i grundfördraget att alla områden skall genomsyras av miljöfrågorna är en stor framgång. På alla politikområden skall man i fortsättningen ta miljöhänsyn. Det måste vara det som är det viktiga. Vi har egentligen inte ännu sett artikel 100 A i EG-fördraget ordentligt prövad. Jag tycker att regeringen har lyckats med de målsättningar som riksdagen skickade med under förhandlingarna under förra året. Detsamma gäller den nationella regionalpolitiken. Det var hårda förhandlingar när vi gick med som EU medlemmar när det gällde regionalpolitiken. Vi tyckte då att vi hade lyckats väldigt bra. Det var också det underlag som fanns med i folkomröstningen, där man godkände regeringens förhandling i det fallet. Givetvis måste även strukturfonder och andra åtgärder förändras i samband med en utvidgning. Det tror jag att vi alla inser. Givetvis måste arbetet ske på ett sådant sätt att stödet dras in när man har lyft en landsdel via olika strukturåtgärder. Man kan inte fortsätta att dela ut stöd i all evighet bara därför att man en gång fån början har ansett att just den landsdelen behöver stöd. Jag kan berätta att jag kom hem ifrån Lissabon i förrgår. Portugiserna visade många exempel på att ett ställe hade fått stöd för länge, när andra delar av landet skulle ha behövt det bättre. Det visar på att det behövs förändringar inom denna typ av stöd. Det blir ännu viktigare ju fler länder som kommer med. Att vi vill att kostnaderna skall minska är väl ganska naturligt. Man har kommit överens om ett tak på 1,27 %, om jag inte minns fel. Så har vi frågan om VEU igen. Att Sverige är observatör i VEU skulle innebära att vi släpper vår alliansfrihet och att vi inte är neutrala. Vid det senaste parlamentariska VEU-mötet deltog 27 länder. T.o.m. Schweiz var närvarande och talade på mötet. Det var alltså 27 europeiska länder som träffades för att diskutera den kommande europeiska säkerhetspolitiken. Vänstern och Miljöpartiet anser att vi skall avstå från att delta som observatörer där. Det vore väl ganska knepigt. Vi skulle alltså avstå från att framföra svenska synpunkter och försöka påverka den politik som bedrivs inom VEU därför att vår närvaro på något sätt skulle innebära att vi godkände att Europa helt plötsligt var en gemensam försvarsorganisation! Detta är ju rent nonsens! Jag har lämnat ett förslag till VEU:s politiska kommitté, där jag har föreslagit att man i stället skall se till att fler parlamentariker får möjlighet att delta i arbetet för att se vad som händer där. Det kommer att godkännas, och jag hoppas att jag får se även Miljöpartiet där i fortsättningen. Vänsterpartiet har deltagit som suppleant. MAI-avtalet har diskuterats här i flera omgångar. Regeringen har lovat information om hur förhandlingarna fortskrider. Man har också lovat att det skall ske en oberoende utvärdering av avtalet. Sist men inte minst är det faktiskt riksdagen som beslutar. Jag tycker att man ofta glömmer bort det faktum att det är riksdagen som har sista ordet i alla de här frågorna. Det är inte någon elit eller aristokrati som bestämmer. Men för en jänta från Jämtland, dotter till en stenarbetare, med sexårig folkskola och bakgrund som sjöman, sömmerska, städerska och piga är det ju väldigt trevligt att bli kallad aristokrat, Bengt Hurtig. Slutligen, herr talman, detta är sista gången jag står i kammarens talarstol, efter 16 år här i riksdagen. Det har naturligtvis varit ett oerhört stort privilegium att få vara riksdagsledamot. Jag vill tacka alla mina kamrater i det senaste utskottet, utrikesutskottet, där jag inte har suttit så lång tid, och även i de tidigare utskotten. Jag vill också tacka talmannen och de biträdande talmännen för deras sätt att leda verksamheten, och inte minst all den fantastiska personal som står till vårt förfogande i Riksdagshuset och som så generöst och vänligt hjälper oss till rätta i alla våra vardagliga bestyr.

Herr talman! Resultatet av folkomröstningen i Danmark var väl inte direkt oväntat. Det beredde mig inte någon större överraskning, men jag tycker ändå inte att man skall jubla och slå sig för bröstet när 45 % av befolkningen efter så många decennier av medlemskap röstar emot ett avtal där Danmark har en lång rad undantag. Det är ju ganska märkligt att situationen fortfarande är den. Det hänger ihop med att en stor del av befolkningen inte upplever att beslutsprocessen inom EU har den demokratiska kvalitet som de önskar. Den här debatten kommer att fortsätta - det är jag fullständigt övertygad om - att bölja fram och tillbaka i alla europeiska länder. Miljörörelsen, konsumentrörelsen och fackföreningsrörelsen kommer att fundera över varför de inte får igenom sina förslag. De kommer att ta reda på hur beslutssystemet fungerar, och då kommer de att bli kritiska. När det gäller MAI-avtalet säger Inga-Britt Johansson att det skall riksdagen ändå slutgiltigt ta ställning till. Det är naturligtvis sant. Men det vi ville här var att det skall ske ett samarbete mellan regeringen och riksdagen i själva beredningsprocessen, så att vi har ett inflytande över vilka uppgörelser som träffas när det här nya avtalet börjar bli klart. Annars får vi ju bara ta hela paketet - take it or leave it, heter det ju. Intrycket är att regeringens ursprungliga tanke var att det skulle gå till på det viset. Nu har man förhoppningsvis ändrat sig. Vi får väl se fram mot den diskussion om MAI-avtalet som kommer.
Herr talman! Jag är också övertygad om att debatten om EU kommer att fortsätta inte bara i Sverige utan i alla länder, och det är väl det som är meningen med levande demokrati, på samma sätt som vi inför ett val har debatt om hur Sverige skall styras. Jag tycker faktiskt inte att 54-55 % för Amsterdamfördraget är en låg siffra. Verksamheten inom EU måste ju förändras och gå vidare. Alla vi som är medborgare i de länder som deltar i det här arbetet måste hjälpa till att föra EU framåt, och det gör ju också NGO:erna. Bengt Hurtig vet ju mycket väl vilket inflytande de har - man får inte kalla deras verksamhet för lobbyverksamhet - i EU:s parlament, med alla intergrupper som finns där. Jag hoppas att svenska folket deltar i högre grad i EU-arbetet. Jag tycker att det är ganska svårt att samla människor till en bredare debatt. Det handlar om enstaka frågor som blommar upp ibland, men den breda debatten om vad vi vill med EU är ganska svår att föra. Kan vi hjälpas åt att dra den framåt är mycket vunnet.
Herr talman! Vi är överens om att vi skulle behöva ha en bredare och mer omfattande debatt. Vi hade faktiskt lagt fram ett förslag om att svenska NGO:er skulle få söka pengar för att bedriva upplysningsarbete i EU, men majoriteten avslog i realiteten det. Detta är en skillnad jämfört med Danmark, där man har kunnat åstadkomma en finansiering av frivilligorganisationernas upplysningsarbete.
Herr talman! Det där är inte sant, Bengt Hurtig. De pengar som finns till förfogande för EU information i Utrikesdepartementets budget kan sökas av vem som helst. Man behöver inte tillhöra ja-sidan för att ansöka om dem - det går lika bra från andra hållet.
Herr talman! Inga-Britt Johansson började med att säga att vi som är kritiska till EU skulle vara bittra. Inte ett dyft! Åtminstone jag är fylld av lust och tillförsikt inför valet, där vi skall driva EU-frågor så att det står härliga till - det lovar jag! Jag är dessutom ganska övertygad om att de 60 % som enligt opinionsmätningarna i dag skulle rösta nej till ett svenskt medlemskap kommer att bli ännu fler. Sedan till hyckleriet! Vi skulle vilja ha debatt, säger Inga-Britt. Men det vill ni ju inte ha. Hade ni velat ha debatt hade ni sagt ja till en folkomröstning om Amsterdamfördraget. Då hade vi fått debatt. Men ni vågade inte ta debatten för ni trodde att svenska folket skulle rösta "fel", som ni menar. Så till det litet lustiga angrepp som Inga-Britt Johansson gjorde på Miljöpartiet. Du beskrev vår reservation om rätten att styra till närproduktion vid offentlig upphandling så, att "vid varje upphandling skall man handla nära". Nej, det är inte det vi tycker. Vi tycker att det skall finnas rätt till lokal närupphandling. Rätten skall finnas - inte tvånget. Jag ber att Inga-Britt Johansson tar tillbaka det eller förklarar varför hon inte tycker att kommuner och landsting skall ha den rätten. När det gäller pengarna tycker Inga-Britt att det väl inte är så konstigt. Vi har ju haft så dålig ekonomi att vi inte har haft råd att ta hem mer pengar från EU. Det var ju intressant. Vi kanske har dålig ekonomi just därför att offentliga sektorn har fått punga ut med 20 miljarder kronor. När vi skulle spara på barnbidraget skulle vi spara 2,7 miljarder, på a-kassa, föräldraförsäkring och sjukförsäkring 5-7 miljarder och på kommuner 5-7 miljarder. Om man lägger ihop det så räcker det inte ens till medlemsavgiften till EU.
Herr talman! Vi har inte den blekaste aning om hur vår budget hade sett ut om vi hade stått utanför EU. Det handlar ju inte bara om medlemsavgifterna och om vad vi tar hem. Vad jag syftade på var det faktum att vi till att börja med inte utnyttjade alla möjligheter till att få tillbaka miljöstödspengar, eftersom vi inte kunde lägga till det som vi själva behövde göra nationellt. När det gäller närupphandlingen har jag möjligen missuppfattat reservationen. Faktum kvarstår, nämligen att det finns en utredning tillsatt som skall se vilka krav som man skall ställa vid offentlig upphandling för att bäst tillgodose de olika kraven. För Birger Schlaug handlar debatten om EU bara om folkomröstning. För mig handlar debatten om EU, en ständigt närvarande debatt, om hur vi skall verka för att utveckla EU, vad vi vill använda medlemskapet till. Det är inte bara fråga om en pajkastningsdebatt i samband med en folkomröstning som det blev förra gången. Bl.a. Birger Schlaug talade om alla hemskheter som skulle ske med svenska folket när vi blev medlemmar i EU. Men de har såvitt jag vet inte inträffat.
Herr talman! Vi kan väl konstatera att de flesta i Sverige känner sig ganska lurade på alla de löften som människor på ja-sidan gav. Beträffande närproduktion är det riktigt att det finns en utredning som ser över upphandling osv. Men det innebär ju inte att om man tycker att det är positivt att man skall kunna ta hänsyn till dessa frågor vid upphandlingen att riksdagen också ger några signaler om detta. Men det har man inte gjort. Och det beror ju på att bl.a. Socialdemokraterna alltid har varit motståndare till detta, vilket är mycket tragiskt. Det har tagits upp många andra gånger i riksdagen som Inga-Britt Johansson vet. Jag fick inget riktigt svar från Inga-Britt Johansson om hur hon ser på miljögarantin. Anser Inga-Britt Johansson att det är rimligt med en miljögaranti där inte varje enskilt land har rätten att gå före och ställa hårdare miljökrav på produkter? Inga-Britt Johansson sade i sin replik att miljöfrågorna skall genomsyra alla beslut. Men så är det ju inte. Vi får ju inte ens behålla de förbud som vi har mot kemikalier. På Naturvårdsverket finns det långa listor på vad man skulle vilja göra och vilja föreslå men som man inte får föreslå på grund av EU:s lagstiftning. Detta är väl ändå ett dilemma? Kan inte Inga-Britt Johansson erkänna att det är ett visst dilemma? Hon behöver inte säga att det är så hemskt illa som jag säger, men det vore så sympatiskt om någon från Socialdemokraterna kunde säga att det är ett stort dilemma, eller åtminstone ett litet dilemma.
Herr talman! Om man har tillsatt en utredning tycker jag inte att riksdagen skall tala om vilka resultat som den utredningen skall komma fram till. Utredningen om kraven vid offentlig upphandling skall titta på vilka krav som man skall kunna ställa. Jag tycker att det är viktigast att miljöfrågorna behandlas på bredden inom EU och att de behandlas inom alla politikområden. Självklart skulle jag önska att vi skulle kunna gå före och ställa högre krav i en del frågor. Men vi vet också att vi inte är världsmästare i alla frågor. Det finns andra länder som har motsvarande önskemål som vi sätter oss emot. Och när det är fråga om mellanstatligt samarbete måste man kunna komma överens på ett eller annat sätt. Då innebär det att vi ibland får ge oss i en del frågor. När det gäller våra hjärtefrågor får vi se till att vi skaffar oss det underlag som behövs för att vi skall kunna få igenom dem. Det gäller t.ex. miljögarantin. Jag liter i det fallet på våra forskare och våra myndigheter så att vi kan välja ut de frågor som vi anser är viktigast och sedan driva dem.
Herr talman! Inga-Britt Johansson tog i sitt anförande upp det som vi skriver i reservation 1 och som rör närhetsprincipen. Vi talar där bl.a. om en kompetenskatalog. Inga-Britt Johansson menar att det är omöjligt att göra en sådan katalog. Jag kan hålla med om att det är ett svårt uppdrag och att vi antagligen aldrig kommer att nå ända fram i det arbetet. Men jag tror att det är viktigt, eftersom det stämmer till eftertanke och aktivitet just på det här området som är så viktigt och som människor uppfattar som klåfingrighet från EU:s sida. Det gäller dels naturligtvis den enskildes beslutsnivå, dels det som vi har varit inne på här tidigare, nämligen vad kommunen, regionen och staten skall kunna bestämma över. Jag tror att det är en viktig diskussion och att det är viktigt att vi kan rensa luften där och få fram någon form av kompetenskatalog. Jag tror att det skulle berika EU:s arbete. Det är därför som vi också driver den frågan hårt.

Herr talman! Jag hade inte tänkt tala så mycket om förslaget om förenklad avdragsrätt för pensionskostnader som ju är rubriken på skatteutskottets betänkande 27. Det är en bra förenklingsåtgärd som med några förändringar som utskottet har gjort har blivit ännu bättre. I betänkandet behandlas också ett antal motioner som syftar till att förenkla för småföretagen i deras verksamhet. Det gäller både på skatteområdet och på andra väsentliga områden. De avstyrks av utskottsmajoriteten, som säger att den i och för sig är sympatiskt inställd till att göra förenklingar och förbättringar men tycker att det måste utredas ordentligt. Herr talman! Man tycker att det är underligt att det skall vara så lätt att göra förändringar när det gäller att försvåra för företagandet. Det har vi under denna fyraårsperioden fått flera exempel på. Jag kan bara erinra om förlängningen av momsperioden och sedan de förändringar som kom efter det. Det har varit fram och tillbaka med sjuklöneperioden. Det finns flera liknande exempel. Det är alltså svårt att genomföra förändringar och förenklingar när det är till företagens bästa. Då skall det utredas. Och när utredningen är färdig tillsätter man en ny utredning. Ett exempel är Småföretagardelegationen som lämnade inte mindre än 26 olika förslag. Regeringen har då litet motvilligt sagt att man kan tänka sig att genomföra fyra av dessa förslag. Men vi moderater anser att det var vettiga förslag och att vi ställer oss bakom alla 26. Det är viktigt att sätta i gång med förenklingsarbetet om småföretag och företag i allmänhet skall kunna blomstra, växa, skapa tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Socialdemokraterna förstår nog inte innerst inne hur företagandet fungerar och hur företagare tänker. Trots många undervisande inlägg från oppositionen har man inte tagit till sig detta. Det finns en utomordentlig reservation som jag härmed yrkar bifall till, och det är reservation nr 1.

Herr talman! Alla på den politiska arenan säger sig vara överens om småföretagens viktiga roll för en gynnsam utveckling i Sverige. Det är dock obestridligen så att det finns olika ambitioner för att ge förutsättningar för att detta skall kunna ske. Den lägsta ambitionen finns hos de socialistiska partierna. Det är ändå viktigt att säga att det har hänt en del positivt även under senare år. Utöver den sänkta räntenivån, som är en nödvändig grund för ett gott företagsklimat, vill jag nämna tre exempel. Vi har under den här perioden fått en kraftigt lindrad dubbelbeskattning för de onoterade företagen. Arbetsgivaravgifterna har sänkts, speciellt för de små företagen. Arbetsrättslagstiftningen har reformerats - i och för sig otillräckligt, men det har ändå inneburit en lättnad för de små företagen. Jag tvekar inte att påstå att ingendera av dessa tre åtgärder hade kommit till stånd utan Centerpartiets aktiva press på regeringspartiet. Det innebär inte att vi är nöjda med det uppnådda resultatet. Vi är beredda att även fortsättningsvis medverka till väsentliga förbättringar på småföretagsområdet framöver, och vi är öppna för samarbete med alla krafter som har denna ambition. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! En kort kvittering av denna artighet: Förutsättningen är ju att vi tillsammans kan bilda den majoritet som är nödvändig. Vårt agerande under den period som vi nu är inne i har medverkat till att skapa majoriteter även på det här området.

Herr talman! I detta betänkande Förenklad avdragsrätt för pensionskostnader har man behandlat en del motioner från den allmänna motionstiden som vi från olika partier väckte i början på hösten med krav på förenklingar för småföretag och enskilda näringsidkare. Tidigare i år hade regeringen i sin propositionsförteckning aviserat att det skulle komma en sådan proposition. Nu har inte regeringen lagt fram någon sådan, om det beror på bristande vilja eller på bristande förmåga låter jag vara osagt, men för landets småföretagare är det mycket beklagligt. Man talar om detta med att sätta press, och jag tycker att regeringen har haft en press på sig att förenkla och ta bort mycket av krånglet. Pressen har kommit från enskilda näringsidkare, från olika partier och däribland Folkpartiet samt från olika näringslivsorganisationer. Men det har som sagt inte hänt någonting på den fronten. Det beklagar vi verkligen. Om en liten företagare som inte har någon som helst finansiering utifrån och som har sitt kontor hemma inte klarar att själv deklarera är det faktiskt något fel. Man skall ju inte behandla en liten näringsidkare som har t.ex. ett litet tjänsteföretag på samma sätt som man behandlar ett stort tillverkningsföretag. Det är från den utgångspunkten som kraven på förenklingar när det gäller både redovisning och deklarationer har ställts. Man borde också ta fram andra och enklare blanketter. Vi behöver faktiskt fler arbetstillfällen i detta land och fler småföretagare, och då skall vi inte försvåra för dem utan vi skall underlätta och visa att vi sätter stort värde på det arbete som de utför. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr

Herr talman! Också jag vill ta tillfället i akt och hälsa Rolf Kenneryd välkommen. Det gläder mig och många andra att attraktiviteten när det gäller kampen för småföretagarna ter sig så pass intressant att Rolf Kenneryd ansluter sig helhjärtat. Han har ju länge haft ett hjärta för detta, och jag är glad att det förstärks. Debatten här i dag handlar just om småföretagarna och deras villkor. Det är ju inte för inte som vi från den borgerliga sidan återkommer med vår besvikelse över regeringens passivitet på det här området. Man vill inte förbättra arbetsvillkoren för småföretagen tillräckligt mycket. Det tas visserligen små steg, och det hälsar vi med glädje, men de är alltför små. Den låga räntan är en viktig förutsättning - inte tu tal om det - men det räcker inte. Det måste bli mindre administration och regelmässigt enklare för de små företagen än vad det nu är - jag talar då om enmansoch fåmansföretag som har alltför mycket krångel i dag. En yrkesman eller yrkeskvinna som vill starta en ny verksamhet måste i praktiken vara både ekonom och jurist för att själv kunna klara att sköta företaget, och det tycker inte jag är rimligt. Detta är naturligtvis inte enbart socialdemokraternas och regeringens fel. Vi som har tagit del i politiken har alla ett ansvar här. Men det är socialdemokraterna och en socialdemokratisk regering som nu regerar. Därför vänder vi oss emot er ovilja att göra någonting i detta sammanhang. Det är faktiskt ni som har verkställighetsansvaret. Jag vet att socialdemokraterna av ideologiska skäl motarbetar ensamföretagare och småföretagare som inte till en början kan skapa så många arbetstillfällen. Men jag tycker att det är en knepig hållning. Ni borde också inse att varje ensamföretagare minskar belastningen på a-kassor och annan arbetslöshetsersättning i samhället. Vi skulle kunna underlätta för dem av två skäl: dels för att de själva skall kunna försörja sig och lämna plats till någon annan, dels för att de skall kunna växa till i framtiden och skapa många arbetstillfällen. Därför borde vi göra insatser för att underlätta deras start. De pengar som frigörs från statskassan kan faktiskt användas till skola, vård och omsorg. Det borde ha varit skäl nog för att ta tag i den här frågan. Riksdagen bör enligt vår reservation, den som vi deltar i, kräva att regeringen kommer med förslag om starkt förenklad småföretagarmodell. Då menar jag en förenklad redovisning med mer schablonmässiga administrativa system och avgifter. Det finns en lång rad exempel på detta i den reservation som jag härmed ber att få yrka bifall till, alltså reservation nr 1. Det finns många saker att ta tag i, men det är framför allt inställningen, viljan att undanröja passiviteten, som gör att vi yttrar oss här i dag och passar på att ta detta tillfälle. Jag hoppas att regeringens partipolitiska företrädare också kan lämna litet öppenhet för en större aktivitet i det här sammanhanget.

Fru talman! Låt mig så här inledningsvis yrka avslag på reservationerna och bifall till hemställan betänkandet. Låt mig också lägga till att vi, som de flesta tagit upp, i mångt och mycket är överens, skatteutskottets socialdemokrater och reservanterna, om de krav som väcks i de reservationer som vi nu behandlar. Men vi anser att det behövs mer tid för att man på ett tillräckligt genomlyst sätt skall kunna ställning till en helhetsbild av vad som bör göras. Många utredningar fortgår. Vi vill avvakta resultaten. Jag tycker att det här är oansvarigt när utredningarna håller på. I betänkandet har vi bl.a. Förmånsrättskommitténs arbete som fortgår. Då tycker jag att det skulle vara oansvarigt av regeringen att lägga fram ett förslag i de här frågorna. Därför tycker jag också att man kan vänta och se vad som kommer fram i utredningarna. I de flesta av reservationerna nämns en reformering av småföretagens deklarations och redovisningsförfarande. Där håller vi med. Det är ett intressant uppslag som bör prövas mer ingående. Därför är det också bra att regeringen nu givit Förenklingsutredningen i uppdrag att ta en titt på ett sådant upplägg. Vi vill invänta den utredningen och se vad den kommer fram till. Också när det gäller konsekvensanalysen i fråga om regelförändringar som berör de mindre företagen delar vi i princip uppfattningen att reformförslag, och i synnerhet mer genomgripande sådana, bör vara väl beredda. Konsekvenserna och effekterna av förändringarna på relevanta områden bör i princip vara belysta innan beslut fattas om genomförande av en reform. I vårpropositionen ställde sig regeringen bakom allmän återhållsamhet just i den här frågan. Frågor om reglerna för sjukpenning är också uppe i reservationerna. De har just utretts av IBIS utredningen, en översyn av inkomstbegreppet inom bidrags och socialförsäkringssystemet. Här har man lagt fram ett betänkande. Sedermera har bara AGRA utredningen, som arbetar med frågor som rör högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnaderna, enbart lagt fram ett delbetänkande. Därför vill vi även här ha klart för oss var utredningen kommer att landa i slutändan. Så är det också med andra frågor som tas upp i reservationerna. Man tog upp Förmånsrättskommittén. Även här vill vi vänta på resultat för att kunna fatta ett så bra beslut som möjligt för företagen. När det gäller företagen och a-kassan är syftet med nya lagen, den är ju ganska fräsch och ny, att underlätta kontrollen och minska konkurrenssnedvridningen, bl.a. genom att förhindra att arbetslöshetsersättningen blir en inkomstutfyllnad för mindre lönsamma företag. Som alla hör handlar det om en massa utredningsarbete som fortfarande pågår. Därför kommer vi med all säkerhet att få möjlighet att återkomma med ytterligare debatter rörande förenklingar för företagen och företagandet - då med betydligt bättre grund att fatta beslut på. Det är viktigt. Sedan har jag några reflexioner över Moderaternas syn på att vi skulle ha en bristande vilja att genomföra förenklingar för företagen. Låt mig bara nämna skattekontot, där Moderata samlingspartiet röstade mot. Om man går ut i verkligheten och lyssnar av vad företagen säger om skattekontot i dag, är de allra flesta väldigt nöjda. Det är en bra förenkling. Vi har kvittningsrätten. Vi har sänkningen av skatterna för små och medelstora företag tillsammans med Centerpartiet. Vi har gjort en hel del. Men det behöver inte betyda att man skall springa i väg när utredningarna håller på och skall sammanfatta sina resultat.

Fru talman! Lars U Granberg redovisar ett antal utredningar som pågår, som maler sakta fram och som så småningom kommer att komma fram med ett resultat som man skall ställning till. Men det finns faktiskt utredningar som är avslutade, och som dessutom regeringen i den propositionsförteckning som vi fick i början av året angav att man räknade med att komma med en proposition om till vårriksdagen. Det gällde förenklade skattesystem för de mindre företagen. Men det har man uppenbarligen inte hunnit med. Däremot har vi hunnit med att ha två aviseringar där vi med retroaktiv lagstiftning har förändrat inte minst för just småföretagare. Det visar, tycker jag, skillnaden i attityden. Det går väldigt fort när man skall göra försämringar, och det tar väldigt lång tid när det gäller förenklingar. När det gäller skattekontot, som vi i och för sig inte skall debattera nu men som Lars U Granberg tog upp, lever vi uppenbarligen i två olika världar. Jag var i veckan på Företagarförbundets årsmöte. En av de mest kritiska synpunkter som kom fram där rör just den praktiska utformningen av skattekontot. Skattekontot i sig är en bra idé. Det var utformningen, med betalningstider och liknande, som vi opponerade mot. Det är ett stort problem, framför allt för de små företagen. Och så till detta, Lars U Granberg, med att "springa i väg". Nej, man skall inte springa i väg. Men man kan i alla fall resa sig upp från stolen och göra någonting i stället för att med snigelfart genomföra de förändringar som förenklar för småföretagen. Vi måste ha en ny attityd från alla. Det räcker inte att bara säga att man månar om småföretagen. Man måste göra det i handling också. Det är handling som räknas.
Fru talman! Att leva i skilda världar - när jag hör moderaterna kan jag t.o.m. tro att vi lever i olika länder med tanke på deras syn på vad vi har gjort och på vad som ligger i utredningar och kommer längre fram. Man kan exempelvis ta en titt på Moderaternas meritlista under den förra mandatperioden. Det kanske är ett litet otäckt ämne att ta upp. Jag har en artikel från Dagens Nyheter. Där påpekar Anne Wibble att den röra som rådde med budgetunderskott och allting sådant var något som var långsiktigt gynnsamt för Sverige. I denna artikel står det också om, och det är artikelförfattaren som säger det: den brist på ödmjukhet då man hade en politik som inte klarade av mötet med verkligheten. Möjligtvis är det den verkligheten Carl Erik Hedlund befinner sig i när han är ute och får infallsvinklar om skattekontots godhet eller grymhet.
Fru talman! Detta yttrande från Lars U Granberg har jag svårt att ta till mig, dvs. vad den ekonomiska politiken och den finansiella kris som inte bara drabbade Sverige utan hela Europa och större delen av världen har att göra med villkoren för småföretagandet. Om Lars U Granberg i stället hade refererat vad den borgerliga regeringen gjorde för att underlätta för de stora men framför allt för de små företagen på en rad olika områden, skulle han ha kunnat komma fram till en annan slutsats. Företagarklimatet förbättrades under denna period, trots den allmänna lågkonjunkturen. Antalet sysselsatta ökade under 1994 och fortsatte att öka tills den socialdemokratiska regeringen gjorde kraftiga återställare just på företagsområdet, och vi har fortfarande en sysselsättningsnivå som är nere på 1974 års nivå. Vi vill se till att småföretagen inte bara får en klapp på axeln, utan att de skall få förutsättningar att utvecklas, bli större och kunna anställa fler och att vi får välstånd i det här landet i stället. Bort med köerna! Fler företag!
Fru talman! Carl Erik Hedlund håller alltså inte med om det som Anne Wibble sade. I artikeln, som är skriven i november 1992, står det att det förmodligen inte var tanken att den enda vägens politik skulle leda till 160 nya miljarder i budgetunderskott, 21 000 konkurser, kreditförluster i banksystemet på ytterligare 60 miljarder. Ändå hävdar finansminister Anne Wibble utan att darra på rösten att regeringen, till skillnad från en rad ansvarslösa förslagsställare, kan bedöma vad som är långsiktig gynnsamt för Sverige. Carl Erik Hedlund säger att det har väl ingenting med företagsklimatet att göra. Ursäkta mig, men om en finansminister har inställningen att de här siffrorna är långsiktigt goda för Sverige, påverkar det indirekt företagsklimatet.
Fru talman! Lars U Granberg läser upp några spridda rader som vi över huvud taget inte kan se. De lösryckta raderna har då ingenting med Anne Wibbles syn på ett gott företagsklimat att göra, kan jag försäkra. Liksom Carl Erik Hedlund har jag hört att många haft stora problem med skattekontot. Det har också visat sig att vår kritik var riktig, att det genomfördes för fort. Regeringen har ju fått göra förändringar som vi har beslutat här i riksdagen, och det var ju bra att man reagerade snabbt. Det är synd att man inte har reagerat lika snabbt när det gäller att ta fram ett förenklat redovisningsoch deklarationsförfarande, för det borde man ha gett högsta prioritet. Det kan Lars U Granberg inte gärna påstå att regeringen har gjort.
Fru talman! Jag kan hålla med om att visst hade det varit bra om det hade gått snabbare, och visst hade det varit bra om vi hade kunnat presentera ett färdigt förslag rörande förmånsrätterna. Det tror jag att företagarna skulle vara intresserade av. Jag tror också att de skulle vara intresserade av att få klarhet i sjukförsäkringsdelen och i det som Isa Halvarsson tar upp, visst. Men alla som sitter i denna kammare har förmodligen också varit inblandade i utredningsarbete och vet vad som kan ske under resans gång i en utredning. Man kan stöta på finansieringsproblem, allra helst nu när de flesta utredningar också skall finansiera sina förslag. Det kanske är litet skillnad mot hur det var förr i det här huset.
Fru talman! Det var inte det jag syftade på, utan jag tog upp att det vore bra för företagarna att få svar från en massa utredningar. Jag tog bl.a. upp Förmånsrättskommitténs utredning, som innehåller en finansieringsdel. Svaret på Isa Halvarssons fråga är att vi också tycker att det kunde ha gått snabbare med detta. Vi ser fram emot resultatutredningens förslag. Vi får säkert anledning att återkomma till de här diskussionerna längre fram.

Fru talman! Betänkandet handlar alltså om förenklad avdragsrätt för pensionskostnader. Ingen talare har över huvud taget berört det som egentligen är huvudtexten i betänkandet, utan alla har diskuterat de förenklingsregler som vi nu debatterar för tredje gången på ganska kort tid. För två veckor sedan hade vi en identisk reservation om förenklingar som då avslogs. Jag måste säga att jag blir litet betänksam när jag ser hur vi behandlar ärenden och hur ofta samma reservationer återkommer och sedan blir avslagna. Skillnaden denna gång är att Centern också har en reservation som går åt samma håll. För att börja just med Centerns reservation har faktiskt Rolf Kenneryd en poäng i sin reservation. Han säger att det verkar litet märkligt att man skickar tillbaka frågan till samma utredare som en gång redan har yttrat sig i negativ riktning. Det är ju det som regeringen har gjort i sin vårproposition. Rolf Kenneryd säger att skiljegränsen går mellan de socialistiska partierna och de övriga partierna när det gäller förenklingar för småföretag. Jag vill då påminna Rolf Kenneryd om vad Centerpartiet har varit med om under den gångna mandatperioden när det gäller momsen och när det gäller arbetsgivarinträdet. Han säger också: Vi har minskat dubbelbeskattningen radikalt och hjälpt de allra minsta företagen. Men de allra minsta företagen fick ju betala en del av dubbelbeskattningen för aktiebolagen i och med att ni minskade möjligheten att göra avsättningar till periodiseringsfonden från 25 % till 20 %. Nu har regeringen kommit tillbaka och höjt den till 25 % för handelsbolag och enskilda firmor, men det var faktiskt ni som åsamkade de allra minsta företagen ökade kostnader i det sammanhanget. Jag välkomnar också Centern upp på vagnen när det gäller ett mer aktivt arbete för förenklingar för de allra minsta företagen, men jag tycker att Rolf Kenneryd gör litet våld på sanningen. Sedan över till reservation 1. Det var någon här som sade att i ett enmansföretag måste man vara både ekonom och jurist. Ja, det blir ju så med de förändringar som infördes 1993 under den borgerliga regeringen, som faktiskt införde såväl räntefördelning som N6-blankett och expansionsmedelsreformer. Det var faktiskt då som det allra krångligaste tillkom. Innan skattereformen genomfördes kunde de flesta småföretagare och jordbrukare upprätta sina deklarationer själva, men efter skattereformen och framför allt efter den borgerliga regeringens försvårande omintetgjordes den möjligheten. Det finns i dag ingen möjlighet för de allra minsta företagen att upprätta sina deklarationer själva, och för att klara av att fylla i en N6-blankett bör man nästan vara mer än ekonom. Vi har under denna mandatperiod i många sammanhang arbetat aktivt för att genomföra förändringar och förbättringar. Det var faktiskt vårt kompromissförslag när det gäller momsinbetalningarna som gick igenom. Vi insåg att vi var tvingade att göra någonting och lade då fram ett förslag som vi förstod skulle kunna rädda situationen. Vi har också lagt fram konkreta förslag om att de allra minsta företagen skall slippa arbetsgivarinträdet, alltså företag med högst tio anställda, och ytterligare ett antal förslag. Vi har inte ställt oss bakom alla de 26 punkterna som småföretagsdelegationen har föreslagit, men vi står bakom en stor del av dem. En del bör man kanske utvärdera ytterligare. Vi vet också att det nu sitter utredningar som arbetar med detta. Carl Erik Hedlund undrade varför det var så svårt att göra förändringar till det bättre när man så snabbt gör förändringar till det sämre. Jag håller med om att ni gjorde väldigt snabba förändringar till det sämre utan att över huvud taget utvärdera hur expansionsmedlen, införande av N 6-blankett, positiv och negativ räntefördelning osv. skulle slå. Det gjorde ni oerhört snabbt utan att riktigt förstå vad ni gjorde. Nu har ni förstått det efter den kritik som bl.a. vi har riktat. Folkpartiet var det första att svänga om från de förslag som det en gång stod bakom. Det tycker jag är positivt och bra. Det kanske är så att det är betydligt lättare att vara i opposition och skrika och gapa och reservera sig för tredje och fjärde gången i exakt samma fråga. När ni själva satte i regeringsställning gjorde ni inte några förenklingar eller förbättringar, utan det var precis tvärtom. Jag har bifogat ett särskilt yttrande där jag redogör för våra synpunkter. Vi ämnar återkomma. Efter valet kanske vi kan söka allianser för att få igenom riktiga och vettiga förändringar. När utredningarna ligger på bordet kan ni vara så säkra att vi kommer att ställa upp på de förbättringar som vi anser är lämpliga i sammanhanget.
Fru talman! Låt mig, utan att gå in i någon grälsjuk detaljdebatt, be Per Rosengren att observera att jag påpekade att vi från Centerpartiets sida genom en konstruktiv dialog med regeringspartiet gjort det möjligt att uppnå majoritet i kammaren för ett antal för småföretagen viktiga åtgärder. Jag vill också peka på att detta inte innebär att vi i alla delar varit nöjda. Jag vill citera Per Rosengren - det är ett språkbruk som jag annars inte skulle ägna mig åt. Han säger att "det är betydligt lättare att vara i opposition och skrika och gapa". Så är det förvisso.
Fru talman! Det stämmer, och jag står fast vid det. Vad jag åsyftar är att man från vissa partier återkommer med samma reservation för tredje gången inom en väldigt kort tid. Så åter till sakförhållandet. Ni säger att ni genomfört många förbättringar. Men ni låg bakom fyra veckors sjukskrivningsperiod. Det tog väldigt lång tid innan ni ändrade det. Ni låg bakom de försämrade momsinbetalningsreglerna. Det tog väldigt lång tid innan ni insåg att vi hade rätt där. Ni begränsade möjligheten för de allra minsta företagen, enskilda firmor och handelsbolag, att göra 25 % avsättningar till periodiseringsfonder. Ni ändrade det till 20 % för att gynna aktiebolagen. När det gäller de allra minsta aktiebolagen gick ni inte med på att ge någon lättnad vid dubbelbeskattningen. Ni undantog 10 basbelopp på lönebeloppet. Det tycker jag är ett väldigt underligt sätt om man säger sig stödja de allra minsta företagen.

Fru talman! Först skall jag be att få säga ett varmt tack till Arne Andersson som har för avsikt att lämna riksdagen. Jag vill tacka för det sätt på vilket han har lett utskottets arbete. Humor och entusiasm har varit två viktiga egenskaper som har gjort arbetet lätt och trevligt. Tack Arne! Fru talman! Försvarsmakten brottas med ekonomiska problem. En beskrivning av hur kunskaperna om problemens omfattning växt fram under förra året finns i regeringens proposition och i utskottets betänkande. Var och en kan ta del av det så sparar vi tid. Om vi inte gör någonting kommer de ekonomiska problemen att växa och växa. Fem procents fel på femårsperioden, som Håkan Juholt nämnde i sitt anförande, kan synas ganska harmlöst. Men eftersom det totalt handlar om mycket stora belopp blir det samlade underskottet ändå alldeles oacceptabelt stort efter några år. I onsdags diskuterade vi här kammaren hur vi skall klara sjukvården i vårt land. Pengar är även i det sammanhanget en av de viktigare resurserna. Därför måste vi helt enkelt kräva av alla myndigheter, självfallet också försvaret, att hålla sin inom givna ekonomiska ramar. Försvarsmakten förtjänar självfallet kritik för bristerna i sin planering. Kostnaderna för förbandsdriften har t.ex. regelmässigt underskattats. Riksdagen måste kunna utgå ifrån att beslutsunderlag från myndigheterna är korrekta, kontrollerade och efterlevda. Regeringen föreslår i propositionen åtgärder för att uppnå balans i ekonomin. Åtgärderna berör bl.a. pliktutbildning, materialanskaffning och frivilligverksamhet. Ändringar i det övergripande målet för Försvarsmaktens beredskap föreslås också, vilket bl.a. medför att vissa delar av krigsorganisationen kan komma att få lägre beredskap än det s.k. ettårsmålet som gäller i dag. Jag anser att regeringens redogörelse visar på stora brister i systemen för att såväl styra som följa upp Försvarsmaktens verksamhet. Det måste naturligtvis åtgärdas. Det innebär att Försvarsmaktens ledning och förvaltning successivt måste reformeras för att komma till rätta med dessa ständigt återkommande obalanser i planeringen. Likaså måste statsmakterna skärpa uppföljningen av Försvarsmaktens verksamhet för att medverka till en nödvändig effektivisering. Det ärende vi nu debatterar gäller alltså vilka åtgärder som är nödvändiga för att under det här budgetåret få balans mellan de ekonomiska resurserna och verksamheten i försvaret. Det kan vi göra utan att ompröva 1996 års försvarsbeslut förutom vad gäller beredskapskravet som jag nyss nämnde. En prövning av försvarsbeslutet skall däremot ske i och med kontrollstationen 1999. Den säkerhetspolitiska kontrollstation som är planerad har som syfte att göra en prövning av bl.a. det säkerhetspolitiska läget. Meningen är att se hur den aktuella situationen påverkar behovet, omfattningen och utvecklingen av totalförsvaret. Genom arbete med Försvarsberedningens rapport, som är mycket betydelsefull för kontrollstationen, tar samtliga riksdagspartier del i förberedelserna. Det finns starka skäl för att senarelägga den säkerhetspolitiska kontrollstationen till 1999. Kontrollstationen är alltså bestämd i försvarsbeslutet redan i december 1996. Att i förväg tala om vad som blir resultatet av kontrollstationen, vilket reservanterna förordar i reservation nr 1, innebär att man låser sig för tidigt. Underlaget för den säkerhetspolitiska kontrollstationen 1999 måste vara brett. Det skall innehålla alternativa handlingsvägar. Kontrollstationsarbetet, och då i första hand bedömningen av det aktuella säkerhetspolitiska läget, är det som skall utgöra grund för vad som blir resultatet. Den sakpolitiska debatten får vi ta när vi har det nödvändiga underlaget. De akuta ekonomiska problemen inom försvaret skall påverka den här processen så litet som möjligt. Målet måste vara att skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna möta de verkliga behoven. Det finns självfallet alltid en risk för att det blir tvärtom. Tillsammans måste vi göra allt för att motverka ett sådant resultat. Anslagsförordningens effekter och tillämpning har vållat mycken huvudbry. Det pågår nu en analys i Regeringskansliet om konsekvenserna av tillämpningen av anslagsförordningen. Den analysen är alldeles nödvändig. Verksamhetsneutralitet är en viktig förutsättning. Om det inte går att snabbt, tydligt och en gång för alla reda ut de här begreppen får vi hitta ett annat system som alla kan begripa, åtminstone de i riksdag, regeringen och myndigheter som har ansvaret för att ekonomin är under kontroll. Fru talman! Moderaterna säger i reservation nr 3 om ändring av mål för Försvarsmaktens beredskap att ett beslut av den dignitet som nu föreslås riksdagen borde varit avsevärt bättre förberett. Hur skall man kunna förbereda det? Menar Moderaterna att regeringen och utskottets majoritet skulle ha förutsett att Försvarsmakten inte skulle hålla sig inom de givna budgetramarna? Moderaterna säger också att förändringarna i beredskapen som föreslås innebär en oprövad förändring i tillämpningen av anpassningsprincipen. Så är inte fallet. Däremot kan man konstatera, som också görs i propositionen, att det är bra att det säkerhetspolitiska läget har fortsatt att förbättras. Däremot kan man inte, och skall inte heller, dra några slutliga växlar på det säkerhetspolitiska läget förrän i kontrollstationen. Den verkliga prövningen angående behovet av Försvarsmaktens beredskap skall ske i samband med kontrollstationsarbetet som inletts och där beslut skall fattas våren 1999. I reservation 6 yrkar fem partier på ett totalt investeringsstopp med hänvisning till att man skall vänta in ett nytt försvarsbeslut. Jag menar att ett totalt investeringsstopp inte är realistiskt. Däremot är en sänkning av gränsen för investeringar som skall underställas regeringens prövning från 20 till 10 miljoner högst rimlig. Det är viktigt att regeringen genom en sådan sänkt beloppsgräns för investeringsobjekt ökar sin uppmärksamhet kring hur olika försvarsbeslut genomförs. Reservanterna menar att det föreligger risk för att nyinvesteringar sker i en struktur som man snart kommer att lämna.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

Fru talman! Anders Svärd sade i sitt anförande att om vi inte gör någonting kommer problemen att växa och växa. Det håller jag naturligtvis med om. Problemet är att problemen växer dag för dag. I den här repliken tänker jag inrikta mig på nya investeringar som har sin utgångspunkt i försvarsbeslutet som Anders Svärd och regeringspartiet fattade 1996. Jag vill ta ett konkret exempel. Jag tror mig veta att Anders Svärd har besökt den flygburna signal och radarspaningsverksamheten på Malmen. Den skall flyttas till Uppsala enligt inriktningen i försvarsbeslutet. Det innebär merkostnader på 200 miljoner. Många partier, och t.o.m. regeringen och Anders Svärd, pratar nu om någon form av ny inriktning av beslutet redan 1999. Hur menar då Anders Svärd att en sådan merkostnad kan motiveras när vi inte vet om den här inriktningen håller ens fram till nästa vår? Vad hade Anders Svärd för intryck när han besökte verksamheten på Malmen? Kommer Centerpartiet att medverka till att de 200 miljoner kronorna inte eventuellt kommer att slängas i sjön? Kommer Anders Svärd att medverka till att förhindra flyttningen?
Fru talman! Annika Nordgren och jag och många andra har lyssnat till synpunkter från Linköping och Malmen. Och det är ju så att om man lyssnar på en part och det finns olika intressen kan man få olika svar beroende på vem man lyssnar på. Låt oss i det här fallet titta på alla faktorer som påverkade varför man fattade det beslut som Annika Nordgren pratar om och som skall genomföras, nämligen flyttningen till Uppsala. Om man tar in alla faktorer - behovet av investeringar i Uppsala respektive Malmen och möjligheten till samordningar av de olika verksamheterna - är det faktiskt ett antal miljoner billigare att genomföra det beslut som är fattat än att låta verksamheten ligga kvar i Malmen. På den punkten finns det såvitt jag kan förstå ingen som helst tvekan. Men om man lyssnar på en sida får man alltid den mening sig till dels som man tror och hoppas är hela sanningen. Men det behöver inte vara så, Annika Nordgren. Man måste lyssna på alla. Det är det som är demokrati.
Fru talman! Det kan tyckas som om de 200 miljonerna är litet pengar i sammanhanget. Jag tog det som ett exempel av tyvärr många sådana här investeringar som görs nu utifrån ett beslut som en riksdagsmajoritet bestående av Centerpartiet och Socialdemokraterna fattade i december 1996. Anders Svärd säger att det var många faktorer som påverkade det här. Vi tar då återigen den flygburna radar och signalspaningen som exempel. Men de olika faktorerna kan ju komma att ändras i det nya försvarsbeslutet 1999. Det är precis det som är problemet med det här. Många av nyinvesteringarna kan komma att förändras, i alla fall de olika faktorer som ger den här inriktningen. Anders Svärd talade förut i sitt anförande om behovet av olika handlingsvägar inför kontrollstationen 1999. Vi vet faktiskt inte vad de handlingsvägarna resulterar i. Då tycker jag att det är fullt rimligt att 7, som handlar just om signal och radarspaningen, eller varför inte reservation 6 som många partier står bakom där man kräver ett investeringsstopp. Det här går inte att försvara för skattebetalarna, Anders Svärd.
Fru talman! Jag tror att det möjligen är lättare att förklara för skattebetalarna än för Annika Nordgren. Hon har ju bestämt sig i den här frågan. Åter till sakfrågan. Jag menar att det är orealistiskt, i en 40-miljardersverksamhet som totalförsvaret handlar om, att tala om ett totalt investeringsstopp ens för ett eller två år. Över huvud taget är begreppet inte användbart. Sedan är det faktiskt så - och det tycker jag att Annika Nordgren borde känna till - att den årliga samlade besparingen av att genomföra det beslut som riksdagen har fattat ligger någonstans mellan 6 och 8 miljoner - per år! Redan 1999 inträffar en vinst i det här systemet på drygt 6 miljoner kronor. Jag menar att de årliga kostnaderna är det avgörande. Ibland är det så - och förhoppningsvis skall det vara så ofta - att investeringar är till för effektiviseringar och för att få fram bättre verksamhet och mer effekt för pengarna. Det här är ett sådant exempel. Som sagt var, det trodde jag att Annika Nordgren kände till. Men nu gör hon det.
Fru talman! Med hänsyn till den lika vänliga som lysande inledningen till Anders Svärds anförande tänkte jag inte replikera på honom. Man är ju som bekant mutbar. Dessutom är eftergiften i mitt fall inte stor. Eftersom försvarsministern och Anders Svärd förmodligen har samma politik kan jag framföra det om en liten stund till försvarsministern. Men låt mig ändå säga att polemiken med Annika Nordgren ändå var bra dum. Hon har ju rätt.
Fru talman! För att kammarens tid skall sparas skall jag inte upprepa argumenten. Samma argument skall komma Arne Andersson till del som Annika Nordgren nyss har fått. Som sagt var: Det handlar om att genomföra en del av detta totalförsvarsbeslut som innebär en besparing. Jag kan gärna erkänna att jag en gång tillhörde dem som var mycket tveksamma i den här frågan. Låt mig säga det. Därför har jag försökt så gott jag kan med hjälp av den expertis som finns att tillgå att ta fram siffrorna. När det faktiskt visar sig att driftkostnaderna blir 6-8 miljoner kronor billigare per år är det en väsentlig besparing i en trängd ekonomi. Och då bör man genomföra investeringarna, eftersom de inte direkt belastar försvarsbudgeten och eftersom det i dag, tack var ett förtjänstfullt saneringsarbete på det ekonomiska området där Centerpartiet kraftfullt har deltagit, finns pengar för att göra investeringar utan att låna av andra.

Fru talman! Det är en stor ära för mig att få vara med i den andra delen av vår diskussion om vårt betänkande. Jag vill börja med att också från regeringen gärna framföra ett varmt tack av uppskattning till det ordförandeskap som Arne Andersson nu lämnar. Det har verkligen funnits möjlighet till diskussion och till det samförstånd som bör vara möjligt i en demokrati som vill slå vakt om sitt folkliga försvar. Jag vill också gärna säga att det har varit en stor glädje att få ha sådana kritiska granskare som Jan Jennehag och Annika Nordgren i försvarsutskottet från regeringens utgångspunkter. Fru talman! Bakgrunden till dagens debatt är välkänd för alla - Försvarsmaktens ekonomiska svårigheter, de s.k. svarta hålen. Den 18 december i fjol redovisade jag de uppdrag som regeringen givit till Försvarsmakten för att bringa ordning i myndighetens planering och ekonomi. Redovisningen av detta har sedan legat till grund för regeringens proposition. Den innehöll åtgärder som leder till att ekonomin och planeringen kan komma i fas igen. Tyvärr måste jag konstatera att de åtgärder som krävs innebär ganska tuffa tag och inte önskvärda ingrepp i verksamheten, men som vi i regeringen ändå kände oss tvingade att vidta. Jag vill i detta sammanhang upprepa vad jag sade den 18 december. Totalförsvarsbeslutet 1996 gäller fortfarande, liksom den ekonomiska ramen som där slogs fast. Om inte det säkerhetspolitiska läget kräver annat så får Försvaret inte kosta mer. Det är också min och regeringens absoluta vilja att hålla fast vid de viktiga principerna som fastställdes i det senaste försvarsbeslutet. Jag tänker då på anpassning, helhetssyn, folkförsvarstanken och försvarets internationella verksamhet. I regeringens proposition finns en enda "kläm" till riksdagen, med innebörden att Försvarsmaktens beredskap skall medge att utvalda delar av organisationen - i stället för som nu huvuddelen - inom ett år efter beslut skall ha uppnått full krigsduglighet. Regeringen och jag gör bedömningen - mot bakgrund av Försvarsmaktens ekonomiska obalanser - att det är det mest framsynta sättet att återskapa balansen mellan verksamhet och utgifter i Försvarsmakten. Det säkerhetspolitiska läget just nu är gynnsamt. Detta visar inte minst försvarsberedningens delrapport från den 20 februari. Det gör att vi inte behöver ta några större risker genom att göra avkall på försvarets operativa förmåga i närtid men samtidigt behålla handlingsberedskapen längre fram. Detta konstaterar också utskottet i sitt betänkande. Utskottet delar regeringens syn att vår säkerhetspolitiska situation har förbättrats och att angreppshoten ter sig mer avlägsna samt att detta i motsvarande grad har minskat behovet av hög krigsduglighet och beredskap i nutid. När jag läser utskottets betänkande är det ett par saker som jag vill kommentera. För det första: När det gäller försvarsindustrin kommer regeringen i budgetpropositionen för 1999 att redovisa vilka eventuella försvarsindustriella konsekvenser som regeringens förslag till ändrade investeringsplaner och bemyndiganden får och informera om läget inför kontrollstationen. Vi kommer också att redovisa tillgängliga resultat av regeringsuppdrag som gäller försvarsindustrin. För det andra: Utskottet har i sitt betänkande påpekat att Försvarsmakten måste stärka sin roll som arbetsgivare, i likhet med vad Riksrevisionsverket sagt. Inom Regeringskansliet bereder Försvarsdepartementet och Finansdepartementet frågan. Vi kommer att återkomma till riksdagen med en redovisning om eventuella åtgärder som kan bli nödvändiga. Jag vill dock påpeka att jag i dagsläget inte avser att föreslå att Försvarsmakten fråntas sitt arbetsgivaransvar. Fru talman! I det senaste försvarsbeslutet fördes anpassningsdoktrinen in som en förutsättning, ett grundelement, för totalförsvarets framtida utformning. Anpassningen var och är det instrument vilket vi skall använda för att skapa ett flexibelt totalförsvar som väl står upp mot förutsättningarna för vår säkerhet. Anpassning är en dynamisk syn på beredskap, ökning eller minskning av försvarsförmåga och ominriktning. Förmåga till anpassning är en central fråga i totalförsvarets planering, styrning och utformning. Anpassningsförmågan utgör grunden för den handlingsfrihet som vi eftersträvar. Anpassning till förändrade förutsättningar kan ske genom att åtgärder vidtas i hela spektrumet från kort till lång sikt. I det korta perspektivet måste beredskap och försvarsförmåga kunna höjas snabbt. Höjningen skall kunna ske i definierade steg och vara verkställd inom ett år. Förmågan till förvarning och analys av omvärldsläget måste säkerställa att åtgärder för att höja beredskapen och öka försvarsförmågan kan påbörjas i tid. Fru talman! Jag vet också att man inom Försvarsmakten har konkreta operativa planer som väl beskriver denna möjlighet. En säkerhetspolitisk förändring kan ofta tänkas ställa krav på snabb anpassning i vissa avseenden och samtidigt mer långsiktiga i andra. De kortsiktiga beredskapsåtgärder som vidtas för att snabbt höja den befintliga krigsorganisationens förmåga bör avvägas mot behovet av att i ett sådant läge också stärka den långsiktiga försvarsförmågan. För att skapa tilltro till anpassningsprincipen som styrande för försvarets dimensionering och utformning anser jag att det är angeläget att utarbeta planer som på medellång sikt visar hur försvarsförmågan kan öka för att möta uppkommande hot. Det är angeläget att en planering med olika målbilder kan skapas. De skall visa vilken organisation som i stort kan bli krigsduglig på cirka fem år. Jag kan försäkra riksdagen att på det här området arbetar både Försvarsdepartementet och Försvarsmakten intensivt med att utveckla ett bra planeringsinstrument. Målbilderna utgör ju underlag för utformandet av dagens organisation, men de utgör samtidigt en viktig planeringsgrund för en eventuell ominriktning med hänsyn till omvärldsutvecklingen. För att utforma en kommande krigsorganisation och de produktionsresurser som behöver disponeras bör en av målbilderna för ökning av försvarsförmågan kunna vara att möta en omvärldsutveckling med iståndsatta styrkor. Tillväxten skall i så fall kunna ske genom en ökning av befintliga förbands storlek, förtätning med kvalificerad materiel, modifiering av materiel samt genom att nya förband aktiveras som krigsförband. Jag anser inte att det är meningsfullt att ha fastställda anpassningsmålbilder och planer som omfattar längre tid än cirka fem år. Ett motiv är att en längre anpassningsperiod måste baseras på successivt fattade beslut bl.a. beroende på att vår strategi och styrkeuppbyggnad behöver justeras efter hand som ny information blir tillgänglig. Fru talman! I försvarsbeslutet 1996 beslutade riksdagen att en utvärdering av det säkerhetspolitiska läget skall ske med jämna mellanrum. Riksdagen valde att införa återkommande säkerhetspolitiska kontrollstationer, där en fortlöpande politisk prövning skulle ske av det säkerhetspolitiska läget och dess konsekvenser för totalförsvarets beredskap, omfattning, utveckling och förnyelse. Nästa år kommer vi att genomföra en kontrollstation - helt i enlighet med intentionerna i försvarsbeslutet. Kontrollstationen och Försvarsmaktens ekonomiska obalanser är två skilda processer. Hur vi skall utforma vårt försvar för de framtida hoten och riskerna får inte bli ett slagträ i den ekonomiska debatten. Kontrollstationen skall bygga på grundliga säkerhetspolitiska analyser. I det sammanhanget måste Försvarsberedningens viktiga arbete nämnas. Den kommer vid årsskiftet att lämna sin slutrapport, som sedan skall ligga till grund för regeringens bedömningar vid kontrollstationen. Regeringen har för en tid sedan givit ett antal utredningsuppdrag till delar av totalförsvarets myndigheter. Dessa uppdrag syftar till att ta fram ett fördjupat underlag inför den gedigna översyn som sker vid kontrollstationen. Utgångspunkten är förändringarna i det säkerhetspolitiska läget. Vilka dessa är framgår av Försvarsberedningens delrapport. Vad som skall utredas är i grunden vilken alternativ försvarsorganisation, militär och civil, som vi bör inleda en utveckling mot. Den modifiering av försvarsorganisationen som eftersträvas i alternativen skall lägga minskad vikt vid beredskap och förmåga att möta angrepp de närmaste åren och ökad vikt vid förmåga till internationell verksamhet och att kunna bidra till förmågan att möta nya typer av hot. Vi måste dock ta hänsyn till de alltjämt kvarstående behoven att långsiktigt kunna anpassa försvarsförmågan till nya villkor. För att få fram dessa uppdrag, formulera dem m.m. har det bedrivits ett intensivt arbete inom Försvarsdepartementet och i Försvarsberedningens sekretariat. Jag anser att vi med formuleringen av dessa uppdrag ställt de rätta och relevanta frågorna för den grundliga översyn som vi har framför oss i samband med kontrollstationsarbetet. I Försvarsdepartementet kommer vi, parallellt och i samarbete med myndigheterna, att bedriva ett arbete såväl i linjeorganisationen som i ett antal särskilda arbetsgrupper för att på bästa sätt förbereda kontrollstationen. Tiden är knapp, och det är strategiskt viktigt med en bra underbyggd kontrollstation. Jag kommer därför att ytterligare stärka departementets analyskapacitet med bl.a. forskare och militär kompetens. De kommer i första hand att placeras i Försvarsberedningens sekretariat. Det finns ytterligare två frågor som är viktiga för helheten inför nästa år. Den första är underrättelsetjänsten, och vi kommer att få Underrättelseutredningens slutbetänkande under senare delen i år. Den andra frågan är plikten, som i första hand behandlas inom ramen för den parlamentariska pliktutredningen. Den har två år på sig, och det kommer därför inte att vara möjligt för oss att ta ställning till alla pliktfrågor i kontrollstationen. Min förhoppning är dock att det skall vara möjligt att i varje fall belysa en del principiella frågor redan då. Fru talman! Det framtida kriget vet vi inte mycket om, men troligen kommer det att ställa andra krav på försvaret än de traditionella. Kanske måste vi skaffa oss en beredskap för hackers-krig i framtiden. Det är en dimension av en möjlig utveckling. En annan är samhällets motståndskraft. Jag upplever att det i dag finns en brist i kunskapen och medvetenheten om hur man klarar påfrestningar, små och stora, i samhället. Många män och ett mindre antal kvinnor har genom åren fått utbildning i hur man uppträder i sådana situationer. Men de har blivit färre och färre. Det måste vi motverka. Vi måste stärka kunskapen om hur vi skall agera vid svåra påfrestningar. Därmed reagerar vi mer rationellt, och bidrar till den samlade värnkraften i landet. Vi måste för att vara rustade att möta det framtida kriget eller den krigsliknande situationen förbereda oss genom ett flexibelt och anpassningsbart försvar och genom hög kompetens och hög nivå på både materiel och viss personal. Slutligen måste vi på stor bredd i samhället skapa krishanteringsförmåga.

Fru talman! Tack för de vänliga inledande orden. Jag kan inte tillämpa samma taktik som den som gällde Anders Svärd. Då missar jag nämligen möjligheten att få utbyta några tankar om det som vi talar om. Försvarsministern överraskade mig kanske litet med att tala om anpassningen. Det förde vi ju på tal härom kvällen. Han talade nu om att den är ett dynamiskt instrument i det skede som man ser framför sig. Var attan ligger dynamiken i att vänta med någonting till dess att det brinner i knutarna? Det är väl ändå inte särskilt dynamiskt. Vi måste nog bli överens, försvarsministern, om att anpassningen kan vara ett instrument i den rådande situationen att hala sig fram med - men dynamik är det sannerligen inte. Med mitt synsätt är detta ett risktagande. Skall jag vara mycket vänlig kan jag säga att det möjligen är ett risktagande under kontrollerade former. Bättre är det inte! Försvarsministern säger vidare att han och högkvarteret, om jag minns rätt, arbetar på en plan för att få grepp om hur anpassningen skall komma att fungera, hur vi skall kunna använda den och hur den skall sättas in så att den verkligen fungerar när den behövs. Det är ju bra. Men hur oändligt mycket bättre skulle det inte ha varit om vi hade haft en plan för hur det hela skall fungera innan vi tar detta förnäma instrument i bruk! Med hänsyn till de frågor jag ställde häromdagen inser jag att jag kanske inte kan få mer svar på det här än så. Jag är ändå tacksam. Möjligen skulle jag kunna be försvarsministern återkomma till hur det ligger till med att man inte övar med det nya förnäma materiel man har. Det var en fråga jag ställde mot slutet av mitt anförande. Återkommer försvarsministern till detta vore jag mycket tacksam.
Fru talman! Jag hade Arne Anderssons fråga från slutet av hans anförande i minnet. Jag anser att vi i verkligheten har en mycket omfattande materiell förnyelse. Det är positivt. Jag uppfattar det som att Arne Andersson också menar det. Men jag kan inte förneka att förnyelsen blev omfattande under 1988 och 1989. Den gick så långt att det var nödvändigt att dra ned den för att över huvud taget kunna möjliggöra grundutbildning, officersutbildningar på i stort sett opåverkad nivå och - i viss begränsad mån - genomförande av repetitionsutbildningar. Jag kan alltså medge att omfattningen av materieltillförseln blev så stor att det delvis har gått ut över repetitionsutbildningarna. Jag anser dock att det var ett acceptabelt, ehuru icke önskvärt, förhållande i ljuset av den säkerhetspolitiska situationen. Jag vill nämna att jag vid avvägningen lade stor vikt vid att officersutbildningen och skolsystemet för denna i allt väsentligt inte skulle drabbas. Den utgör nämligen den kanske mest fundamentala grunden för den mänskliga faktorns förmåga i vårt försvar på längre sikt.
Fru talman! Jag kan med betydande uppriktighet säga tack för det här inlägget. Det rymmer mycket av förståelse för de något kritiska synpunkter som kommer fram från bl.a. Moderata samlingspartiet. Det tyder på att vi ändå inte pekar alldeles rakt ut i luften, utan att det faktiskt är på det sättet som vi har sagt. För att travestera ett gammalt och kanske slitet uttryck kan man säga: en sådan materielförnyelse till och vi är totalt förlorade. Kan vi inte öva vare sig de värnpliktiga eller officerskåren på förbandsövningar är faktiskt väldigt litet vunnet med den materiella förnyelsen. Låt oss, försvarsministern, försöka komma fram till en sådan balans i den krympande organisation vi har så att detta också kan fullföljas. Jag har också en mycket kort fråga. Det har inte nått mig - men det beror säkert på mig själv - hur försvarsministern finansierar de där tillkommande pengarna för minröjarfolket, som det fattades beslut om häromdagen. Jag har hört Perssonpengar, Messingpengar och många andra konstiga pengar ramla ut under åren. Hur skulle det vara om försvarsministern så här i slutet av perioden krönte sin krona med litet von Sydowpengar - låt vara i denna futtiga form? Det skulle ändå tyda på att den som fattar beslutet om den större pengen också säger att han tar ansvar för det hela. Vi skulle inte behöva krympa utbildningen med någon dag eller vecka i fortsättningen för att betala det som är rimligt för de här människorna. Avslutningsvis borde det vara möjligt att vi i varje fall avseende de nordiska länderna när vi är ute gemensamt i allt väsentligt har så lika ersättning till våra soldater - både officerare och värnpliktiga - som möjligt. Den jämförelsen skall inte kunna göras och användas mot oss. Det skall inte vara trubbel innan vi kommer i väg. Fru talman! Jag är medveten om att jag drog över tiden. Jag förstår att tillgivenheten för den här sista minuten är skänkt den gamle. För nu är det slut!
Fru talman! När jag lägger upp hur vi arbetar med anpassningsdoktrinen och anpassningstänkandet menar jag att det är ett viktigt intellektuellt framsteg vi håller på att göra. Emellertid går verkligheten delvis före doktrinen. Förra sommaren hade jag tillfälle att för regeringen få föredra anskaffningen av tredje delserien av JAS Gripen. I det anskaffningsbeslutet ligger en mycket stor del som är ett forsknings och utvecklingssystem. Det har just den egenheten att regering och riksdag någon gång år 200X kan fatta beslut om att gradera upp Gripensystemet på mycket långtgående vis. Det är ett exempel på att vi i långa stycken har en anpassningspolitik. Vad jag syftar till är att skärpa vår medvetenhet om vad den innebär. Jag vill också kort nämna något om det som Arne Västsahara. Den har finansierats med bidrag från fredsfrämjande anslag under Utrikesdepartementet, fredsfrämjande anslag genom Försvarsdepartementet och biståndsanslag under Utrikesdepartementet. När det visade sig att Försvarsmakten menade att resurser utöver det som varit Försvarsmaktens förslag till regeringen behövde tillföras har man bestämt att detta kommer att finansieras på följande sätt: Regeringen kommer till riksdagen att föreslå en omföring av medel från anslaget A 1 från Försvarsmakten till anslaget
Fru talman! Jag tänkte fortsätta där vår värderade ordförande Arne Andersson började. Det gäller anpassningsdoktrinen. Den är precis som försvarsministern sade mycket central för vår försvarspolitik. En konkret fråga till ministern skulle kunna lyda: Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att planeringen av systemet med anpassning inte skall kullkastas genom ständiga förändringar? Ett svar skulle kunna bli att det naturligtvis måste vara flexibelt. Ja, det kan inte låsa mot en enda målbild, men det måste ändå vara någon form av långsiktighet i själva systemet, så att det kan bli en ordentlig demokratisk kontroll av anpassningen och vad den innebär. De åtgärder som nu föreslås leder oavvisligen till att det behövs ytterligare resurser efter det att Försvarsbeslut 96 har sjösatts. De som skall planera för anpassningen och konkret - så konkret det nu går - hantera de här åtgärderna inom Försvarsmakten måste ju leva i en värld som är någorlunda långsiktig. Hur skall vi alltså kunna hantera den här anpassningsdoktrinen utifrån förändrade spelregler, sådana förändringar som har inträffat och naturligtvis kommer att inträffa? Vi måste som jag ser det sjösätta själva systemet.
Fru talman! Debatten får inte ge intryck av att det saknas mycket långsiktiga strukturer i försvaret. Det vi nu har är ett antal vapenbärande system, som kommer att kunna fortleva i flera årtionden. De har en mycket lång giltighet. Ett exempel på det är självfallet JAS Gripen. Det är ett luftförsvarssystem som redan i dag har och längre fram skall kunna ha så hög effekt att det verkar krigsavhållande. Man kan inte åta sig sådana stora system utan långvariga bindningar. Det gör att jag anser att den reservation som flera av riksdagspartierna står bakom om ett s.k. investeringsstopp på ett genuint sätt verkar hindrande på en grundkomponent i vårt försvar, nämligen introduktionen av JAS Gripen. Det är att sätta in ett stopp för de kringbyggnader som behövs för den planmässiga tillförseln och förnyelsen av vårt luftförsvar, och detta är ett exempel på hur en anpassningsprincip inte bör tillämpas.
Fru talman! Det är naturligtvis viktigt att det inom totalförsvaret och framför allt Försvarsmakten finns en tilltro till anpassningsdoktrinen. När man nu minskar beredskapsförmågan kan det leda till minskad motivation för alla dem som arbetar inom Försvarsmakten, dvs. personalen. Som försvarsministern sade kan vi snabbt behöva öka vår förmåga - det kan ju trots allt ske saker i vår omvärld som gör att vi måste öka vår förmåga. Det är därför väldigt viktigt att det finns kunskap och färdighet, att den kan bevaras och att den framför allt kan leva vidare, så att vi inte saknar någon form av kompetens den dag det behövs. Vi behöver alltså ha ett system för anpassning som är lätt mätbart. Jag tänker då inte enbart på en typ av vapensystem utan hela systemet med anpassningsdoktrinen. Hur skall vi alltså kunna behålla trovärdighet och motivation hos personalen?
Fru talman! En organisation av det slag som en försvarsmakt är, ett totalförsvar, har en viktig punkt i människors tilltro. En organisation som utbildar och övar men som lyckligtvis, kanske generation efter generation, inte träder i verksamhet är något mycket speciellt - om detta fordras en medvetenhet. Jag anser inte att anpassningsdoktrin och tillämpning av beslut skadar den mänskliga moral som behövs inom organisationen. Jag har ändå ansett det betydelsefullt - och det är därför jag har engagerat mig gång på gång - att visa att användningen av det svenska totalförsvarets resurser, inte minst Försvarsmakten, i internationella missioner spelar just den roll som ett tidigare skarpare beredskapsläge kunde skapa hos många av Försvarsmaktens och totalförsvarets frivilliga och pliktiga. Det finns ett element av att omsorg om den internationella säkerheten går hand i hand med omsorgen om moralen och framtidstron i vårt eget totalförsvar.
Fru talman! I onsdags, när vi inledde den här debatten, kallade jag regeringens proposition för lappaoch-laga-åtgärder, och jag sade att jag saknade en helhetssyn på de åtgärder som vidtas. En sådan sak är pliktfrågan. Det är inte trovärdigt att å ena sidan i besparingssyfte 1998 kalla in 3 500 färre pliktiga, å andra sidan tala om plikten som fundamentalt viktig för folkförankringen och dessutom lägga tilläggsdirektiv till Pliktutredningen där det slås fast att man endast i undantagsfall skall skriva in pliktiga i utbildningsreserven. Hur går detta ihop? För mig gör det inte det. Det är inte trovärdigt. Låt mig koncentrera mig litet grand på framtiden. Miljöpartiet saknar en vital och nyskapande debatt om försvars och säkerhetspolitiska frågor i det här landet. Det är ofta samma personer som debatter. Hur duktiga och framstående de än är efterlyser jag andra infallsvinklar än de traditionellt militära. Frågan är hur vi kommer till rätta med det inför kontrollstationen. Försvarsministern pratar om en komplettering till utredningsuppdragen, om forskare och militär kompetens till beredningen. Varför inte skicka ut beredningens säkerhetspolitiska rapport på remiss till icketraditionella försvars och säkerhetspolitiska debattörer och tänkare i Sverige, för att få in ett annat perspektiv? Ett sådant skulle kunna vara viktigt för att vi inte bara, som jag tror att Folkpartiet uttryckte det i sin partimotion, skall titta i backspeglarna, utan i stället titta i en kikare utan det traditionella militära rastret framför. Jag tycker att det här är viktigt, och jag undrar hur försvarsministern ser på det.
Fru talman! Jag kan gärna säga att jag tyckte det var besvärligt att fatta beslut om inskränkningar i tillämpningen av värnplikten under innevarande år, när vi fann att detta var nödvändigt. Det är en dålig logik att å ena sidan, som jag och regeringen, vara starkt engagerad för att de flesta faktiskt skall ha möjlighet att göra sin plikt och att å andra sidan tvingas fatta det här beslutet. Det skedde därför att det var svårt att genomföra andra åtgärder för att undvika ett budgetöverdrag i Försvarsmakten, åtgärder som skulle ha drabbat andra delar och med svårare konsekvenser. I slutändan handlade det för min del i hög grad om en avvägning av vad som var viktigast - att vidmakthålla officersutbildningen med alla dess påbyggnadsskolor eller att låta bli att inkalla ca 3 600 värnpliktiga. Jag gjorde då prioriteringen att det var viktigare för framtiden att upprätthålla officerskårens professionella förmåga än att nu, i den lugna säkerhetspolitiska situation som vi befinner oss i, genomföra inkallelsen av de 3 600 pliktiga. Jag anser att Pliktutredningen har en viktig uppgift i att å ena sidan se till att de flesta, för att inte säga i princip alla, skall kunna genomföra en militär eller civil utbildning, å andra sidan hitta former som gör detta möjligt, sett utifrån den anpassningsdoktrin där nuets beredskap kan få stå tillbaka något i förhållande till framtiden. Jag hoppas att Pliktutredningen kan hjälpa oss med att finna den avvägningen.
Fru talman! Jag tycker fortfarande inte att det är trovärdigt att ta med den ena handen och ge med den andra och samtidigt påstå att allting är lika viktigt. Jag tycker inte att just inskränkningar är det som är besvärligt. Sådana tycker jag gott och väl att man kan göra. Miljöpartiet har helt andra utgångspunkter när det gäller pliktfrågan. Det som är besvärligt är att man säger att man vill utbilda så många som möjligt eftersom det är bra för folkförankringen. Jag vill påstå att det viktigaste för folkförankringen är vad man utbildas för, att det känns relevant, att man får motivation och att man får meriter av det man gör medan man utbildas - inte att så många som möjligt pressas igenom. Jag tycker att det är viktigt med en helhetssyn inför kontrollstationen. Försvarsministern pratade förut om underrättelsetjänsten och Pliktutredningen som två viktiga hörnstenar. Vi har också ledningssystemet. Här har försvarsutskottet ett antal gånger påpekat att det måste utredas skyndsamt och med ett parlamentariskt inflytande så att även det kan vara en av grunderna inför kontrollstationen - eller det nya försvarsbeslutet, eller vad vi nu vill kalla det. En annan sak jag vill lyfta upp, med anledning av vad jag sade tidigare, är de icke-militära bedömningarna, dvs. det nytänkande som jag efterlyser. Ett led här skulle kunna vara att få in andra säkerhets och försvarspolitiska debattörer och tänkare i detta arbete och inte bara, som försvarsministern säger, knyta t.ex. militär kompetens till Försvarsberedningen. Jag tror att vi måste släppa många gamla föreställningar och många gamla backspeglar och titta på hur framtiden artar sig, inte minst ur ett totalförsvarsperspektiv, med de nya hot som vi måste inte bara inventera utan också reagera på.
Fru talman! Jag är tacksam över att Annika Nordgren pekade på ledningssystemet. Jag avser att se till att det blir en parlamentariskt ledd beredning av hur vi skall ha ledningen av vårt land, både dess försvarsmakt och dess totalförsvar, under höjd beredskap och krig. Det är en komplex fråga, och jag tror att det kommer att ta sin tid. Försvarsdepartementet håller dock på med ett förberedande arbete som skall göra det möjligt för riksdagens företrädare att på ett viktigt sätt delta i framväxten av ett modernt ledningssystem i vårt land. När det sedan gäller de värnpliktigas känslor av motivation kan jag säga så här: Om det är någonting jag möter ute på våra förband är det att de värnpliktiga är mycket positiva till sin tjänstgöring. Jag möter både enskilda individer och företrädare för de värnpliktiga som gång på gång ger den saken till känna. Plikten har alltså ett omfattande stöd, särskilt när man kan erbjuda bra utbildningar. Jag har också till min stora glädje sett att det finns en modern, innovativ debatt och faktiskt även försöksverksamhet inom både det militära och det civila försvaret som jag tror kommer att göra utbildningarna mer meningsfulla och dessutom effektivare än vad de kanske har varit under tidigare förlopp. Låt mig också säga att jag är öppen för att Försvarsberedningen låter andra typer av debattörer, kanske framför allt forskare och samhällsvetare, få arbeta med de säkerhets och försvarspolitiska frågeställningarna. Vi hade för en tid sedan ett seminarium i Försvarsberedningen då jag hade mycket intressant att lyssna på. Jag förstod också av forskarna att de gärna står till förfogande för den typen av expertrapporter, och jag hoppas att vi skall kunna hitta en form för det under den kommande arbetsperioden. Tack!

Fru talman! Egentligen är det ju skräp att vi står här och träter om något som jag tror att vi i huvudsak är överens om. Utskottet ger i dagens betänkande regeringen bakläxa i en hel del avseenden. Betänkandet om förändrad styrning av Försvarsmakten beskriver i första hand vad som saknas i regeringens förslag, inte förtjänsterna med det. Att sedan utskottets majoritet landar på bifall beror nog mera på att man är just den majoritet som utgör regeringsunderlaget. Något sakligt skäl att ge regeringen i det närmaste carte blanche för att återkomma med förslag i ärendet är svårt att hitta. Regeringens förslag är nämligen inte mycket till förslag. Ett första utkast eller en idéskiss är en bättre beskrivning av det man har lagt fram för riksdagen. En skrivelse till riksdagen där man redovisade sina högst preliminära tankar eller bara en föredragning i försvarsutskottet hade nog varit mer på sin plats i detta tidiga skede. Vad regeringen berättar om styrningen av Försvarsmakten är tämligen luddigt. Det löser inte i sig de avgörande problemen i relationen mellan riksdag och regering å ena sidan och Försvarsmakten å den andra, och inte heller de som finns mellan riksdag och regering. Styrningen av Försvarsmakten är ingen enkel fråga. Just därför är det allvarligt att regeringen lägger fram en proposition som är så uppenbart ofärdig. Ingen kan säga emot de till hälften tänkta tankar som där presenteras, men ingen kan heller med säkerhet säga vare sig hur det blir eller om det blir ett bättre fungerande besluts och därmed styrsystem. Vad innehåller då regeringens förslag? Jo, en förändring av nuvarande programstyrning till en styrning av Försvarsmaktens verksamhetsområden. Ett enigt utskott har tidigare på moderat initiativ ifrågasatt just styrningen i programtermer, detta trots att programmen tillkom för att man skulle kunna styra Försvarsmaktens verksamhet mer i krigsförbandstermer i stället för att som förr styra t.ex. utbildning och materielanskaffning försvarsgrensvis. Jag förutsätter att styrningen i krigsförbandstermer skall fortsätta. Utskottet förutsätter enigt att riksdagen skall fatta beslut om det militära försvarets krigsorganisatoriska utveckling. Hur detta skall kombineras med styrningen i verksamhetsområden vet ännu ingen. Att riksdagen bär ansvaret att besluta om vilka uppgifter och vilken ambitionsnivå i olika avseenden som det militära försvaret skall ha är självklart. Hur detta skall gå till har dock inte regeringen gjort klart i den här propositionen. Ytterligare en punkt är att utskottet förutsätter att styrningen av grundorganisationen skall kunna ske som förut. Inte heller här är kopplingen till verksamhetsområdena klargjord. Och hur skall effektiviteten i grundorganisationen styras och utvärderas i det nya systemet? Inte heller det står klart. Utskottet har - och detta är kanske det viktigaste - nu för andra gången efterlyst en närmare redovisning av de operativa principerna, en värdering av Försvarsmaktens styrka och svagheter samt ett därpå baserat förslag till vilka operativa försvarsförmågor i olika avseenden som bör prioriteras högre respektive lägre. Hur detta glapp skall hanteras i en förändrad styrning av Försvarsmakten finns heller inte med i regeringens förslag. I ett läge där ingen är på det klara med vad som faktiskt kommer att bli resultatet av riksdagens beslut borde majoriteten tänka efter ännu en gång. Varför inte i stället ge regeringen en ordentlig bakläxa också formellt? Reellt är den ju redan given med alla de tillägg och påpekanden som vi har gjort i betänkandet. Varför inte låta riksdagen ta ställning till ett sammanhållet förslag som inte bara presenterar en del av de avsedda förändringarna utan en helhet? I en fyrpartireservation läggs avsevärd tyngd vid just detta rimliga krav. Det borde vara en självklarhet att riksdagen vet vad den fattar beslut om. Att det skulle vara så bråttom att förändra styrningen av Försvarsmakten att det absolut måste ske redan i samband med höstens budgetproposition kan nog ingen annan förstå än den som sökt ett sista halmstrå bland de fåtaliga argumenten. Borde inte det rimliga vara att vänta tills det föreligger ett sammanhållet förslag - ett förslag som tar hänsyn, och där vi har säkerställt att dessa hänsyn tas, till alla de tillägg och synpunkter som riksdagen kommer att klubba när detta ärende avgörs? Borde inte det rimliga vara att börja implementera ett system först när man vet vad det innehåller? Vore det inte dessutom extra rimligt att sätta ett sådant nytt styrningssystem i sjön i samband med den ominriktning av försvaret som kommer under våren 1999, oavsett om vi kallar det försvarsbeslut eller inte? Fru talman! Det är en högst rimlig begäran att riksdagen skall få veta vad den fattar beslut om. I dagens ärende kan ingen hävda att så är fallet. Därför bör utskottets och därmed också regeringens förslag avslås till förmån för ett uppdrag till regeringen att återkomma när frågan är färdigberedd. Först då kommer riksdagen att veta vad den fattar beslut om. Jag inskränker mig för tids vinnande till att yrka bifall till fyrpartireservationen, reservation 2 till försvarsutskottets betänkanden nr 10. Jag står dock självfallet i lika stor utsträckning bakom reservation 1, som substantiellt redan diskuterats i föregående ärende.

Fru talman! Regeringens proposition, som ligger till grund för betänkandet vi diskuterar i dag, motsvarar inte de krav man både kan och bör ställa på regeringen. Försvarsutskottet har vid upprepade tillfällen uttalat sig om behovet av ett mera omfattande beslutsunderlag om bl.a. försvarets operativa förmåga och dess prioriteringar, målstyrning och resultatredovisning samt för riksdagens ställningstagande till utveckling och anskaffning av försvarsmateriel. Det betänkande vi diskuterade alldeles nyss är ett alldeles utmärkt pedagogiskt exempel på behovet av det vi diskuterar just nu, nämligen ökad möjlighet för riksdagen att faktiskt styra. Faktum är att fyra av riksdagens partier i en gemensam reservation uttrycker att propositionen endast kan ses som ett första utkast. Inriktningen är inte fel i princip, måhända, men osäkerheten om var den kommer att landa gör att det är omöjligt att säga okej nu. Saken blir inte bättre av att propositionen är nästan omöjlig att förstå. Det är litet spridda funderingar, som säkert är välvilliga, men som knappast är möjliga att ta ställning till. Den viktigaste frågan som jag inte tycker att regeringen kommer till rätta med i propositionen är glappet mellan den säkerhetspolitiska analysen, den militärstrategiska bedömningen och förslagen till den militära krigsorganisationen. Det har utskottet konstaterat i ett tidigare betänkande om styrning och uppföljning av totalförsvaret. Utskottet ansåg att det behövs en redovisning för riksdagen om hur och efter vilka principer försvaret är tänkt att föras och varför krigsorganisationen blir utformad på det sätt regeringen föreslår. Utskottet efterlyste en närmare redovisning av de operativa principerna, en värdering av Försvarsmaktens styrka och svagheter samt därpå baserat förslag till vilka operativa försvarsförmågor i olika avseenden som bör prioriteras högre respektive lägre. Utskottet uttalade också att statsmakternas beslut grundas på ett underlag där Försvarsmaktens olika operativa förmågor och kostnader för dessa vägs mot de uppsatta säkerhets och försvarspolitiska målen. Återigen, tämligen luddiga resonemang. För att illustrera vad jag menar med luddiga resonemang tänkte jag återge några små stycken. Regeringen skriver att kraven på förmåga är svåra att omsätta till exakta kvantitativa termer i form av antal förband av olika typer. Vidare kan kraven på förmåga i stället ses som den verbala kopplingen mellan de fyra huvuduppgifterna och den krigsorganisation som riksdagen angett i försvarsbeslutet. Förklara det den som kan! Vad betyder detta, och vad blir effekterna av detta? Jag hoppas att Håkan Juholt, som företräder regeringspartiet, och Anders Svärd, som står bakom propositionen, kan redogöra för det i kammaren senare i dag. Några konkreta förslag eller redovisningar som möter det som försvarsutskottet har efterlyst finns inte i regeringens proposition. Den av utskottet efterlysta värderingen av Försvarsmaktens styrka och svagheter och förslagen på vilka operativa försvarsförmågor som behöver prioriteras högre eller lägre tas inte alls upp i propositionen. När det gäller högkvarterets nya organisation, har Miljöpartiet ett flertal gånger påtalat de risker för en minskad pluralistisk försvarsdebatt, toppstyrning m.m. som högkvarterets nya organisation innebär. Jag kommer därför inte att gå in på den frågan i den här debatten, förutom att jag noterat att regeringen i propositionen skriver att högkvarterets nya organisation medför behov av förändringar i Försvarsdepartementets arbete och att en förändrad styrning av Försvarsmakten förstärker detta behov. Jag tycker att det hade varit smakfullt av regeringen att redovisa vad man hade tänkt sig och hur man ämnar uppfylla det som försvarsutskottet uttalat när det gäller behovet av att stärka departementet och att säkra möjligheterna för insyn och styrning av Försvarsmakten. I försvarsutskottets betänkande om styrning och uppföljning av totalförsvaret tog utskottet upp frågan om utveckling och anskaffning av försvarsmateriel. Utskottet konstaterar att man vid flera tidigare tillfällen anfört att regeringen vill ha ett inflytande när det gäller anskaffning av viktigare materielobjekt. Utskottet konstaterar att nu gällande ordning inte har medfört att riksdagens insyn och inflytande har förbättrats jämfört med tidigare. Ett antal yrkanden från bl.a. Miljöpartiet när det gäller just dessa frågor förväntades bli tillgodosedda. Jag kan nu konstatera att så absolut inte är fallet. Just materielfrågorna måste ses i skenet av vad vi nyss diskuterade, nämligen att regeringen har föreslagit besparingar på det området, vilket Miljöpartiet absolut välkomnar, men utan att redovisa det försvarsutskottet har efterlyst. Hur påverkar detta? Vad får det för effekter? Sammantaget anser jag att regeringen bör återkomma till riksdagen med en proposition som motsvarar de krav som försvarsutskottet vid upprepade tillfällen har ställt. Jag kan därför inte bifalla regeringens hemställan vad gäller inriktningen av en förändrad styrning av försvarsmakten, även om delar av propositionen går i rätt riktning. En proposition måste skrivas så att den är begriplig även för dem som inte har författat den.

Fru talman! Den säkerhetspolitiska kontrollstationen som riksdagen beslutade om hösten 1995 kommer att genomföras 1999. Då kommer bl.a. att behandlas vilka konsekvenser det säkerhetspolitiska läget får för totalförsvarets utformning, omfattning och utveckling. Kristdemokraterna har inget att invända mot en senareläggning av kontrollstationen. Däremot hävdar vi att de ekonomiska problem som Försvarsmakten har drabbats av tydligt talar för att ett underlag för ett nytt försvarsbeslut bör utarbetas. Detta har vi redan utförligt behandlat i kammaren. Fru talman! Propositionen vi behandlar nu talar om förändrad styrning av Försvarsmakten. Regeringen menar att förslaget innebär en förbättring av statsmakternas möjlighet till insyn i och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet. Regeringen anför att det saknas ett styrningsled mellan de övergripande säkerhets och försvarspolitiska målen och de operativa målen å ena sidan och beställning av krigsorganisationen å den andra sidan. Till detta kommer att grundorganisationen, där krigsorganisationen produceras, inte heller har tydliga mål och resultatkrav. 1997, och utskottet upprepar att det är nödvändigt att riksdagen får en sådan redovisning för att kunna ta ställning till Försvarsmaktens uppgift, förmåga samt till krigsorganisationens utformning och beredskap. En slutsats av arbetet med att förbättra styrningen av Försvarsmakten har varit att den nuvarande styrningen bör kompletteras och ersättas med styrning i termer av förmågor, produktivitet och kostnadsramar. Regeringen skriver att för närvarande finns inte denna möjlighet och att man avser att fördela resurserna på Försvarsmaktens faktiska verksamhet i sex olika områden: Förbandsverksamhet, beredskap, incidentinsatser, stöd till samhället, internationella insatser och utveckling och investeringar. För varje område skall tydliga verksamhetsmål anges. Fru talman! Jag har tidigare när vi debatterat styrningsfrågor betonat att för att förbättra möjligheterna till uppföljning och kontroll, särskilt i fråga om anpassning på kort och lång sikt, måste Försvarsmaktens förmåga analyseras kontinuerligt. Detta ställer krav på kompetens och resurser hos regering och riksdag. Ju tydligare verksamhetsmål våra myndigheter får desto lättare kan riksdagen följa och utvärdera den löpande verksamheten. Fru talman! Utskottets majoritet menar att ett nytt system för styrning bör tas fram skyndsamt och presenteras vid budgetpropositionen för år 1999. Kristdemokraterna menar att regeringen bör återkomma med ett fullständigt förslag efter att ha analyserat och anammat de synpunkter som framkommer i detta betänkande. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Eftersom det ytterst ankommer på riksdagen att besluta om vilka uppgifter och vilken ambitionsnivå som det militära försvaret skall ha, kommer riksdagen varje år i budgetprövningen att få ta ställning till vilken nivå som skall gälla. Detta bör, som jag ser det, även leda till att riksdagens beslut blir tydligare att utgå från. Genom kontrollstationerna och nya styrningsprinciper får vi en mer flexibel försvarsplanering. Det viktiga är dock att långsiktigheten i planeringen bibehålls.

Fru talman! Styrningen av Försvarsmakten är ett med regelbundenhet återkommande tema i den försvarspolitiska debatten. Problem och brister har identifierats i olika omgångar. Tydligast beskrivs detta kanske i UTFÖR-utredningen, som i sitt betänkande Vem styr försvaret? visade på styrningsglappet mellan de högtidligt formulerade uppgifterna och dimensioneringen av krigsorganisationen. Utredningen visade med klargörande tydlighet på riksdags och regerings svårigheter att sätta myndighetens uppgifter i relation till exempelvis avvägningen mellan olika förbandstyper. Grundorganisationen, där produktionen av krigsorganisationen sker, har inte heller tydliga mål och krav på resultat. Försvarsutskottet har vid ett flertal tillfällen uttalat sig i frågan, bl.a. i FöU4 från förra året, då ett enigt utskott ville aktualisera frågan om den nuvarande programindelningen inom Försvarsmakten verkligen är ändamålsenlig sett ur ett riksdagsperspektiv. Vi konstaterade i utskottet också att vi inte var främmande för en annan indelning av Försvarsmaktens verksamhet och resurser - en indelning som bättre skulle beskriva myndighetens uppgifter och statsmakternas krav på dess förmåga i olika avseenden. Nu står vi här i kammaren med ett sådant förslag från regeringen. Det är ett förslag som innebär att vi lämnar den föråldrade styrningen genom program och ersätter den med en styrning i verksamhetsområden. Förslaget är en del av den förvaltningsmässiga reformering som Försvarsmakten måste genomgå. Med den nya modellen blir det enklare att jämföra produktionen med de uppsatta målen. Vi kommer att bättre kunna identifiera styrningsglappen och därmed också öka vår förmåga att täppa till de svårhanterliga glapp som uppstår mellan den militärstrategiska bedömningen och krigsorganisationens utformning. Av utskottets betänkande framgår det att fyra partier har anfört reservationer. Mot bakgrund av vad som går att utläsa av partiernas motioner är dock inte något parti uttalat motståndare till den föreslagna förändringen. Moderaterna formulerar det vänligt som att regeringens förslag inte bör avvisas. Partiet vill, precis som Henrik Landerholm redogjorde för från talarstolen, se ytterligare förslag. Folkpartiet tycker å sin sida att det är för tidigt att ta ställning till om regeringens förslag är tillräckliga. Men i fyrpartireservationen är de fyra partierna angelägna om att klargöra att det inte finns något att invända mot de principer som regeringen redovisar. En samlad opposition tycker således att regeringen går i rätt riktning. Det är inget dåligt uttalande med tanke på att vi ändå står mitt uppe i en infekterad valrörelse. Förslaget om ny styrning av Försvarsmakten och det tidigare behandlade ärendet om Försvarsmaktens högre ledning är två betydelsefulla steg bort från den föråldrade indelningen av verksamheten i försvarsgrenar. I den nya organisationen arbetar myndigheten utifrån ansvar för krigsorganisationens operativa förmåga, krigsförband och grundorganisation - inte utifrån försvarsgrenar. Med den nu föreslagna styrningen kommer regeringen att fördela resurserna på Försvarsmaktens faktiska verksamheter i fred, vid staber, förband och skolor. Verksamheten delas in i sex olika verksamhetsområden som riksdagen fastställer inriktningen av. Det är förbandsverksamhet, beredskap, incidentinsatser, stöd till samhället, internationella insatser samt utveckling och investeringar. Denna indelning kommer att tydliggöra den faktiskt bedrivna verksamheten på ett betydligt bättre sätt än vad den nuvarande programstyrningen klarat av. En klar fördel är också att statsmakterna på detta sätt ges en reell möjlighet att göra avvägningar mellan vidmakthållande, insatser och förnyelse och mellan nutid och framtid. En positiv mereffekt är att de olika verksamhetsområdena hålls åtskilda från varandra, vilket naturligtvis också ökar insynen. Fru talman! Utskottsmajoriteten tycker att detta är en ganska hygglig proposition. Den löser inte alla problem. Den ger heller inte alla svar. Utskottet konstaterar att regeringen inte har lämnat ett samlat och heltäckande förslag till nytt system för insyn, styrning, uppföljning och utvärdering av Försvarsmakten. Regeringen har å sin sida också anmält att ytterligare överväganden återstår. Ett fortsatt utvecklingsarbete skall till. Processen går vidare. Landerholm ger uttryck för långbänkarnas strategi, där viktiga och principiellt och i sak riktiga förändringar inte kan genomföras om inte allt genomförs på en gång. Frågan är om detta gyllene tillfälle någonsin inträffar. Med den nu förslagna styrningen av myndigheter får riksdagen möjlighet att ta ställning bl.a. till enskilda materialprojekt och ledningssystemet. Det blir resultatet av propositionen och utskottets skrivningar. Riksdagen skall följa fler projekt. Frågor om investeringar som är fundamentala för försvarspolitiken skall avgöras i riksdagen för bemyndigande. Det är också en självklarhet att riksdagen vet vad den beslutar om, som Landerholm sade tidigare.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
Fru talman! Håkan Juholt höll inledningsvis en så låg profil i sitt anförande att det dröjde länge innan jag fann anledning att begära replik. Han pläderar med en sällsam envetenhet kring det cirkelresonemang som går ut på att styrningen i verksamhetsområden tillgodoser de krav som försvarsutskottet har satt upp. Varför gör de det? Jo, därför att de tillgodoser de krav som försvarsutskottet har satt upp. Jag skulle vilja passa på att ställa några frågor som har tagits upp såväl i utskottets betänkande som i den reservation som fyra partier har avgivit. Hur kommer styrningen att gå till i krigsförbandstermer i framtiden? Hur tillgodoser styrning i verksamhetsområden möjligheterna att göra en rejäl utvärdering av produktivitet och effektivitet i grundorganisationen? Den sista och kanske viktigaste frågan ställer jag egentligen bara därför att Håkan Juholt tog upp ämnet. Påverkas det glapp som finns mellan de säkerhetspolitiska målen och de egenskaper förbanden de facto har över huvud taget av övergången till styrning i verksamhetsområden? Detta operativa glapp har många av oss identifierat. Hur påverkas detta glapp av det förslag som regeringen har lagt fram på riksdagens bord, som utskottsmajoriteten tycker att vi skall fatta beslut om? Det var några frågor. De var kanske inte så enkla, men jag skulle ändock uppskatta ett försök till svar.
Fru talman! Den önskan skall självfallet tillfredsställas. Det blir, som jag påpekade i mitt anförande, möjligt för riksdagen att följa och besluta om avgörande materielprojekt. Det blir dessutom riksdagens uppgift. I det konkreta exemplet blir det alltså möjligt för riksdagen att avgöra huruvida man skall köpa eller hyra materiel. Denna proposition förhindrar inte att vi även i framtiden kan få uppleva ett styrningsglapp mellan de fastlagda uppgifterna och dimensioneringen av krigsorganisationer. Men med den nya styrningen kommer myndigheten att arbeta utifrån ansvar för krigsorganisationens operativa förmåga - krigsförband och grundorganisation - och inte utifrån försvarsgrenarna. Varje år kan verksamheten inom de sex verksamhetsområdena återrapporteras som ett årligt produktionsresultat. Man kan också återrapportera hur detta har utvecklat krigsorganisationen. Därmed kan vi direkt avläsa till vilken grad man har utnyttjat sin förmåga. Om denna förändrade styrning inte förbättrar det nuvarande styrningsglappet vet jag med all respekt, fru talman, inte riktigt vad som kan begäras.
Fru talman! Håkan Juholt hade ett väl förberett svar. Det hade varit ännu bättre om det hade varit ett väl förberett svar på de frågor som jag ställde. Det exempel han tog upp berörde materielförsörjningen. Det var en fråga som jag över huvud taget inte berörde i min replik. Vad jag frågade om var hur riksdagen även fortsättningsvis skall styra Försvarsmaktens utveckling i krigsförbandstermer. Det var min första fråga. Den har jag inte fått något svar på. Min andra fråga rörde grundorganisationen. Den skall jag inte ta upp igen, för den berörde Håkan Juholt även om svaret inte kan betraktas som tillfredsställande. Den tredje frågan rör styrningsglappet, dvs. de operativa principerna och hur förbanden skall vara utformade. Jag kan ingenstans i regeringens proposition och inte heller av det svar som Håkan Juholt har givit här i dag utläsa att styrningen i verksamhetsområden på något sätt skulle påverka förutsättningarna för att minska detta styrningsglapp. Låt oss inte träta i onödan. I min ungdom ägnade jag mig åt att köra stridsvagnar. I pansartrupperna sade vi att stridsvagnsofficerarna hade en tendens att göra saker och ting fort men fel. I det här fallet är det nog snarare regeringen som genom att lägga fram den här litet onödiga propositionen drar på sig onödig eld, onödig kritik, för ett ofärdigt förslag. Jag menar att det inte är försvarbart för riksdagen att fatta beslut på det här underlaget, eftersom vi inte heller under utskottsbehandlingen har blivit mer på det klara med vad detta faktiskt handlar om och eftersom riksdagen när vi fattar det här beslutet de facto inte vet hur slutresultatet kommer att bli. Det är anledningen till vår tveksamhet. Mina frågor till Håkan Juholt kvarstår.
Fru talman! En väl förberedd fråga förtjänar också ett väl förberett svar. Som jag sade i mitt inledningsanförande konstaterar riksdagen, precis som regeringen, att detta icke är ett färdigt avgörande; det är inget slutgiltigt resultat. Regeringen har meddelat utskottet och även riksdagen att man återkommer, att processen pågår, men en samlad opposition har ju skrivit under på att det är principiella steg i rätt riktning. Det är väl inte så illa det, herr Landerholm, när vi nu befinner oss inför slutspurten i en valrörelse? Moderaterna säger alltså att detta är små steg i rätt riktning, som den socialdemokratiska regeringen tar tillsammans med Centern. Jag är ganska tacksam för det berömmet. Det är inte alltid man upplever det. Men moderaterna är inte fullt nöjda med storleken på stegen. På den punkten kan jag bara konstatera att det tror jag aldrig att herr Landerholm kommer att bli.

Fru talman! Jag vill bara göra några helt korta kommentarer till de reservationer som är fogade till utskottets betänkande. Den första gäller reservationen angående den säkerhetspolitiska kontrollstationen. Det finns, som jag sade med anledning av ett tidigare betänkande, goda skäl att flytta fram kontrollstationen några månader, till början av 1999. Att i dag föra en debatt om huruvida resultatet av kontrollstationsarbetet skall benämnas ominriktning av 1996 års beslut eller ett nytt försvarsbeslut är ganska meningslöst. När vi har resultatet kan vi diskutera benämningsfrågan. Även när det gäller styrningen av Försvarsmakten finns det en reservation i utskottsutlåtandet. Reservanterna vill se ett "fullständigt förslag" innan de tar ställning - detta trots att man inte har något att invända, som Håkan Juholt just sade, mot de principer som regeringen redovisar och som majoriteten har ställt sig bakom. Enligt min mening är grundfelet i det synsättet att ett sådant läge aldrig uppkommer. Verkligheten, bl.a. i form av omvärldsförändringar, styr vi inte om vi än skulle bli aldrig så eniga. Utvecklingen på detta område går dessutom så snabbt att det måste handla om ett successivt reformarbete. Vi måste alltså våga fatta beslut och också självfallet vara beredda till omprövning av dessa beslut. Vi kan inte stoppa utvecklingen för att i lugn och ro planera framtiden. Det ligger snarare en fara i att behålla gamla strukturer, särskilt om de inte längre fungerar. Det krävs litet mod - det skadar aldrig! Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Behövs det en statlig förordning för arbetet inom barnomsorgen, och vad skall den i så fall leda till? Behövs det en läroplan för att säkra den pedagogiska utvecklingen för barn mellan ett och fem år? Eller är det ett sätt att på traditionellt socialdemokratiskt vis minska föräldrars ansvar och inflytande över barnen? - Det här är frågor som vi kan och måste ställa oss inför det ärende vi skall diskutera i dag. Det är första gången som förskolans pedagogiska verksamhet tas in i det statliga regelverket. Hittills har statens styrning av förskolan främst handlat om råd och rekommendationer; kommunerna har själva givits friheten att utforma riktlinjer för verksamheten. Syftet med läroplanen sägs vara att skapa bättre förutsättningar för en hög och jämn kvalitet och underlätta integrationen mellan förskolan och skolan. Det är självklart att varje förälder, och förmodligen allmänheten i stort, önskar barnomsorg och skola av hög kvalitet. Men frågan är om vi verkligen vill att barn från ett års ålder skall inlemmas i ett mer eller mindre enhetligt system av regler vars syfte är att underlätta integrationen med den obligatoriska grundskolan. Får små barn en bättre uppväxt om statens ansvar och befogenheter ökar, på bekostnad av föräldrarnas? Svensk familjepolitik har byggts utifrån de rationella och materiella mål där den sociala ingenjörskonsten, med makarna Myrdal i spetsen, varit tongivande. Föräldrarna har ifrågasatts och givits allt sämre förutsättningar att ta sitt föräldraansvar. Familjepolitiken har inriktats på att alla barn helst bör gå i en offentligt anordnad barnomsorg. Otaliga är de debatter där allt ifrån hemmavarande föräldrar till dagmammor och alternativa lösningar har ifrågasatts och motarbetats. Det sena 70-talets alternativrörelser var en verklig befrielse. Äntligen vågade många kräva och starta alternativ barnomsorg till gagn för barnen och för föräldrarna. I dag finns vissa valmöjligheter för småbarnsföräldrar, trots att den socialdemokratiska regeringen försämrat villkoren för alternativen. Familjen som den viktigaste institutionen för barns fostran och utveckling måste stärkas. Erfarenheterna visar att ingenting är så betydelsefullt för barns sociala, emotionella och intellektuella utveckling som starka sociala familjeband och föräldrar som kan och orkar ta sitt föräldraansvar. Erfarenheterna visar dessutom att barn är olika och har olika behov. Risken med likriktade eller alltför enhetliga lösningar vad gäller barnomsorg och skola, är att många barn hamnar vid sidan av - utan det stöd och den speciella stimulans som det enskilda barnet behöver. Det finns inslag i det socialdemokratiska förslaget som genomsyras av en ambition att se till att alla barn placeras på dagis, och helst ett kommunalt sådant. Förordningen gäller inte enskilt drivna daghem, familjedaghem eller andra alternativ. Risken är uppenbar att det tolkas som om dessa vore sämre än de som arbetar enligt statens regler. Därtill kommer att socialdemokratiska politiker redan har antytt att kommunerna bör ställa krav på de fristående alternativen att arbeta efter läroplanen. Vart tar utvecklingen, kreativiteten och friheten vägen då? Det är mot bakgrund av dessa frågor som vi moderater inte vill ha en statlig läroplan för förskolan. Vi menar att föräldrarnas önskemål och kunskaper om de egna barnens behov måste få komma till uttryck när det gäller valet av barnomsorg. Vi anser att det i första hand måste vara föräldrarna som skall ställa kraven på god kvalitet genom att kunna välja barnomsorg. Det är orimligt och omänskligt att mer eller mindre kräva att var och en skall lämna sina barn till en statligt reglerad verksamhet från ett års ålder. Ett sätt att säkra hög kvalitet i den offentliga barnomsorgen är att se till att den personal som ansvarar för verksamheten har en gedigen utbildning. Jag repeterar för statsrådet Ylva Johansson: den som ansvarar för verksamheten har gedigen utbildning. När det gäller mindre barns utveckling och inlärning är det förskollärarna som har en sådan utbildning. Vi anser att förskollärarna bör ha det professionella ansvaret för förskolans pedagogiska verksamhet. Men regeringen låter sig nöjas med att de statliga reglerna gäller som direktiv åt arbetslaget. Förskollärarnas utbildning tillerkänns uppenbarligen inget värde. Därmed är det stor risk för att de mindre barnens förmåga till inlärning inte tas till vara och att det skolförberedande arbetet blir mindre meningsfullt. I ett längre perspektiv är det en förödande konsekvens och ett kunskapsförakt. Men det är inte bara barnomsorgens pedagogiska kvalitet som riskeras. Alla vi som har eller har haft barn inom barnomsorgen vet att det inte bara handlar om pedagogisk verksamhet. Barnomsorgen är ju också barnens vardag när mamma och pappa måste arbeta - att barnen bara får vara, att de kan leka fritt eller att de har någon att tycka om, vilket också är viktigt. Och omsorgen är minst lika viktig i detta avseende. Risken med statliga läroplaner är att den fria leken och vardagen beskärs på bekostnad av planering och pedagogisk verksamhet. Vår slutsats är att föräldrar måste ges möjlighet att välja barnomsorg och inriktning inom den. Barn och deras familjer är olika. Det i sig är en garanti för höga krav på kvalitet i barnomsorgen. Föräldrarnas intresse och engagemang för att ge barnen en stimulerande uppväxt skall inte underskattas. Vikten av att barns nyfikenhet och förmåga att lära tas till vara och betydelsen av förståelsen för grundläggande normer och värden leder inte till krav på att alla barn måste gå i förskola från ett eller tre års ålder. Det finns en risk, som vi ser det, att en läroplan kommer att lägga en hämsko över verksamheternas utveckling. Den skall ju ligga till grund för kommunernas tillståndsgivning och tillsynsutövning. Det kan ju ge snäva utgångspunkter när kommunerna skall ge sitt tillstånd för alternativt driven barnomsorg. Frågan är om de verksamheter som i dag drivs i enskild regi skulle få möjlighet till det om en läroplan alltid skall ligga till grund för verksamheten. Och vem vinner på det när utvecklingen begränsas? Fru talman! Jag har bara ett enda yrkande, nämligen yrkandet under mom. 2, dvs. vår reservation 1, som innebär att vi yrkar avslag på förslaget att införa en läroplan i förskolan.

Fru talman! Centerpartiets utgångspunkt är att barnens uppfostran och lärande i unga år huvudsakligen är familjens ansvar. Det vill jag inledningsvis slå fast. Förskoleverksamheten i olika former är för många barn ett viktigt komplement till föräldrarnas omsorg i hemmet. Och det är av största vikt att barnen har en meningsfull verksamhet då de är i förskolan. Vi ser positivt på att regeringen i propositionen tydliggör det värdefulla pedagogiska arbete som utförs i många daghem och förskolor. Särskilt viktig kommer läroplanen att bli för de något äldre barnen, där också andelen som deltar i förskoleverksamhet är större. Låt mig också slå fast att Centerpartiet anser att en läroplan för förskolan inte får betraktas som ett första steg mot en obligatorisk verksamhet för barn från vare sig ett eller tre års ålder. Vi anser också att en läroplan för förskolan inte får innebära att andra omsorgsformer än dagis inte kan vara lika värdefulla eller t.o.m. bättre för de barnfamiljer som väljer sådana. Så till förslaget, eller rättare sagt icke-förslaget, om förskollärarnas roll. Förskolläraren fyller en viktig funktion i förskoleverksamheten. Personal med högskoleutbildning för pedagogisk verksamhet med barn kan ta till vara barns egna nyfikenhet och lek för en pedagogisk uppgift. Vi anser det faktiskt vara ganska beklämmande att regeringen frångår kommitténs förslag att inte införa särskilda riktlinjer till förskolläraren utan i stället inför riktlinjer för arbetslaget. Självfallet spelar alla personalkategorier en viktig uppgift i förskolan, och det skall finnas olika personalgrupper representerade i verksamheten och i arbetslaget. Särskilt för mindre barn spelar omvårdnaden en stor roll. Vi anser dock att förskolan, om man menar allvar med att förtydliga det pedagogiska arbetet, också måste ha pedagogiskt högskoleutbildad personal. Det bör därför finnas krav på att det i förskoleverksamheten finns förskollärare, något som också bör återspeglas i läroplanen med särskilda riktlinjer för förskollärare. Reaktionerna på regeringens förslag har också varit starka. Många av oss har fått många brev. Det är nog det ärende som jag under mina år har fått mest brev om. Jag skall referera ett. Lärare från Lärarhögskolan i Stockholm skriver bl.a. följande: I regeringens förslag framkommer inte alls synen att utbildning är något som leder till kompetens. Regeringen lyfter fram SKAF:s remissvar som menar att barnskötare och förskollärare har olika kompetens som inte är liktydigt med högre och lägre utbildning. Det visar på en klart utbildningsfientlig hållning. Vidare skriver de: Vi lärare har mångårig erfarenhet av att vidareutbilda barnskötare till förskollärare. Samtliga säger att de efter utbildningen ser barnen på ett helt annat sätt än tidigare. Regeringens proposition är en kränkning för alla utbildade förskollärare, studenter i utbildningen och lärarutbildare. Centerpartiet delar till stor del de åsikter som finns i breven. Jag tycker inte att vare sig regeringen eller utskottsmajoriteten ger någon riktigt bra förklaring till varför den har lagt fram sitt förslag. Jag hoppas att vi får det i dag. Tyvärr verkar det finnas kommuner - jag utgår från att det är enstaka kommuner - som tänker använda regeringens förslag på ett felaktigt sätt. Jag har fått elektronisk post från en medborgare i Vingåker som säger att kommunen där har sagt upp ett tiotal förskollärare till den 15 juni i år och att man kommer att flytta förskollärare från dagis till förskoleklasser. Jag utgår från att detta inte var regeringens avsikt med förslaget. Familjedaghem och öppna förskolor skall inte omfattas av läroplanen. Vi instämmer i regeringens bedömning så långt att läroplanen inte obligatoriskt bör gälla för dessa. Kompetensen i verksamheten bör dock vara avgörande för tillämpningen av läroplanen, inte vilken form som man valt för verksamheten. Såväl familjedaghem som öppna förskolor som uppfyller läroplanens krav bör erbjudas möjligheten att ansluta sig till läroplanen. Vi anser att regeringen borde få i uppdrag att utforma ett regelverk som möjliggör det. Och jag skulle också vilja att statsrådet eller utskottsmajoritetens företrädare talar om varför detta krav avstyrks. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation 6. Vi står givetvis bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till dessa.

Fru talman! De debatter som vi i dag för om utbildningsutskottets betänkanden blir mina sista som riksdagsledamot. Jag skall därför kortfattat passa på att tacka mina kompisar i utbildningsutskottet. Ni är jättebra allihop, och det har verkligen varit ett nöje att få sitta i utbildningsutskottet. Nu när man skall sluta med politik kan det vara skönt att - när man sitter hemma vid köksbordet och kanske är arg över en del tokigheter som ni kommer att besluta i framtiden - veta att det ändå har gjorts med gott hjärta och att det också kan finnas en god tanke bakom tokigheterna. Så har det i alla fall varit hittills. Ni är jättebra. Det har varit ett nöje att få arbeta ihop med er. Så till dagens ärende. Jag tror att Folkpartiet mer än något annat parti har varit engagerat i frågor som tidigare rörde barnomsorgen och som i dag rör förskolan. Vi har kämpat, väntat, talat och längtat efter det betänkande och den proposition som vi behandlar i dag. När Barnomsorg och skola-kommittén kom med sina två betänkanden tyckte vi att det såg väldigt bra ut. Den representant från Folkpartiet som satt med i den utredningen var väldigt nöjd med att ha fått igenom i stort sett alla de krav som vi tyckte var viktigast när det gällde förskolan. Med detta som bakgrund blev vi faktiskt litet snopna och besvikna över den här propositionen. Vi hade kunnat ha en glädjens dag i dag och skålat i champagne. Nu känns det mer som att det är läge för avslagen sockerdricka. Det blev inte riktigt så bra som vi trodde. Det är några punkter där vi har väldigt svårt att förstå varför majoriteten har landat på det som man har landat på. Marie Wilén talade om alla de brev som vi har fått. Jag tror sällan att jag som politiker har fått så många brev. Det visar att detta är en fråga som engagerar väldigt många i vårt samhälle och inte bara de som arbetar inom förskolan. Det skulle ta för lång tid att läsa upp alla, men det är ett brev som sammanfaller väldigt väl med den uppfattning som vi har i Folkpartiet, så jag tänkte låta brevskrivaren göra sig till talesman för det som vi i Folkpartiet tycker är konstigt. Det är Marie i Vällingby som skriver så här: "Det är med förfäran som vi läser Ylva Johanssons ändrade förslag till den nya läroplanen i förskolan. I det första förslaget hade förskollärarna specifikt ansvar för att läroplanen följdes. Ändringen innebär att det gemensamma ansvaret läggs på hela arbetslaget oavsett utbildning. Med en bakgrund som barnskötare och flera års arbete inom förskolan och numera studerande till förskollärare tycker vi oss ha en viss insikt. Som barnskötare på en avdelning med ca 20 barn med olika bakgrund kände vi oss ofta otillräckliga. Vi hade inte tillräckligt med kunskaper för att bemöta barn med olika behov av stöd. För att kunna göra ett bra arbete i förskolan behövs en tydlig och kompetent ledare som kan inspirera och driva verksamheten framåt. Om alla i ett arbetslag skall ha lika mycket ansvar för verksamheten i förskolan hamnar vi genast på minsta gemensamma nämnare. Vem gagnar det?" Så skriver Marie i Vällingby. Jag vidarebefordrar den frågan: Vem gagnar det att man nu ger ansvaret till hela arbetslaget och inte till dem som har den utbildning och kompetens som behövs för att leda en bra pedagogisk verksamhet i förskolan? Vad är det för fel med att låta förskollärarna som har högskoleutbildning också få ta det ansvar som de är utbildade för? Det har jag väldigt svårt att förstå, och detta har Folkpartiet en helt annan uppfattning om. När förskolan får ett större pedagogiskt ansvar än tidigare är det kanske ännu viktigare att det är utbildad personal som har huvudansvaret för verksamheten. Efter tre år i högskolan har man ju den kompetens som behövs för att lära och utveckla barn. Det är en kompetens och en yrkeskår som är värdefull och som vi borde ta mycket mer på allvar än vad som framkommer om majoriteten får sin vilja igenom i det här betänkandet. För Folkpartiet är det lika viktigt att ingen obehörig personal skall ha pedagogiskt ansvar inom förskolan som det är att ingen obehörig grundskollärare skall undervisa inom grundskolan. Folkpartiets mål är att all personal med pedagogiskt ansvar inom förskolan skall vara högskoleutbildad. Det är också viktigt att de barnskötare som i dag arbetar inom förskola ges möjlighet till vidareutbildning till förskollärare. Det var den ena punkten. Den andra punkten som vi är oerhört kritiska emot i det här betänkandet gäller målen för förskolan. För att en läroplan skall få effekt måste det finnas individuellt uppsatta mål för vad barn skall uppnå i skolan. Vi saknar detta i betänkandet. För både elever och lärare är det viktigt att det finns klara mål för verksamheten. Det bör vara två typer av mål, anser vi: ett mål som anger inriktningen på förskolans pedagogiska verksamhet och samtidigt uttrycker en önskad kvalitetsutveckling - det brukar kallas mål att sträva mot - och det andra målet skall utgå från det enskilda barnets förutsättningar och med hänsyn till detta uttrycka vad barnet skall ha uppnått när det lämnar förskolan - det brukar kallas mål att uppnå. För oss liberaler är det självklart att människor som arbetar inom skolan har mål med verksamheten och ansvar för att de uppfylls. Detta bör även gälla för den pedagogiska verksamheten inom förskolan. Att inte ha klart uppställda mål eller något resultatansvar för verksamheten inom just förskola visar vilken liten tilltro majoriteten har till små barns möjligheter till lärande och till deras högskoleutbildade lärares kompetens. Jag tycker att det är litet märkligt att det bara är Folkpartiet och Miljöpartiet som har denna uppfattning. Den tredje punkten - som är oerhört viktig - bottnar i den uppfattningen att den utvidgade pedagogiska inriktningen på förskolan är så viktig därför att det ger alla barn en likvärdig chans i livet. Utbildning och kunskap blir alltmer viktigt i arbetslivet och i vuxen ålder. Vi vet att mekanismerna för vilka som kommer att klara att skaffa sig den utbildningen och vilka som inte gör det grundläggs väldigt tidigt. Därför är det viktigt att detta verkligen kommer alla barn till del. Därför vill vi att samtliga barn från tre års ålder skall erbjudas plats inom en barnomsorg med tydlig pedagogisk inriktning. I många kommuner förlorar barn till arbetslösa sin plats inom barnomsorgen. Men med ökad pedagogisk inriktning inom förskolan är det extra viktigt att alla barn får denna möjlighet att utvecklas. Jag, som har varit kommunalråd, vet att det ofta kan vara ekonomiska skäl som gör att man inte har denna utbyggnad i alla kommuner. Men jag tycker ändå att detta är en så oerhört viktig rättvisereform att regeringen borde överväga - om det är en resursfråga - att se till att detta verkligen blir möjligt i alla kommuner. Det är en oerhört viktig rättvisefråga. Jag vill kort kommentera det som Catharina Elmsäter-Svärd för moderaternas räkning och Marie Wilén för Centerpartiets räkning var inne på. Jag tänker inte söka någon debatt, men när Catharina Elmsäter-Svärd beskriver den pedagogiska verksamheten inom förskolan, då känner jag att vi nog inte har riktigt samma bild av vad pedagogisk verksamhet innebär. Det som Cathrina Elmsäter-Svärd beskriver är egentligen inte kritik av pedagogik i förskolan, utan det är kritik av dålig pedagogik i förskolan. Det är alldeles givet att det inte finns något motsatsförhållande mellan en djupare pedagogisk inriktning i förskolan och att barnen leker och har det trevligt och tryggt, snarare tvärtom. Den moderna pedagogiken går ut just på detta. Men det blir kanske mer en debatt om verklighetsbild. Jag hoppas verkligen att min litet mer optimistiska syn är den som bäst överensstämmer med verkligheten. Sedan är jag kanske litet mer bekymrad över detta att ett införande av läroplan på något sätt skulle göra det svårare för alternativ till den kommunala förskolan att hävda sig. Jag kan inte riktigt se att det skulle behöva att vara så. Om det vore så, då vore det ett bekymmer. Jag är naturligtvis väldigt angelägen om att föräldrarna skall ha total valfrihet när det gäller vilken form av förskola som de önskar till sina barn. Men det står ju alla fritt - även för de förskolor som inte är kommunala - att ansluta sig till denna läroplan eller till någon annan inriktning. Vi måste väl tro på föräldrarnas förmåga och förnuft när det gäller att själva välja vad de vill. Jag hoppas att dessa farhågor inte besannas. Men det är någonting som verkligen måste bevakas i framtiden. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation nr 13 under mom. 21.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Ola Ström för arbetsgemenskapen i utskottet. Jag tycker att du har varit en verklig tillgång i det arbetet. Det skall handla om förskolan i dag. Jag tycker att förskolan har ett oerhört ansvarsfullt och betydelsefullt uppdrag. Det handlar ju om pedagogisk verksamhet för barn från ett t.o.m. fem års ålder. Det är en av de mest intensiva perioderna i en människas liv, då kroppen, känslolivet och de sociala och kognitiva förmågorna växer och utvecklas. I Vänsterpartiet tycker vi att det är bra att vi nu får en läroplan för förskolan som tydliggör de pedagogiska målen men som också betonar leken och det fria lärandet och skapandet. Just förståelsen för barns lek var ett av fundamenten i Fröbels pedagogik. Jag tror att han sade ungefär så här: Leken är det kommande livets hjärteblad. Det tycker jag är så fint. För det är genom leken som barnen utvecklas - socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Och jag tror att det är viktigt att barn har rätt att få vara just barn. Därför är tanken på en småbarnsskola där barnen alltför tidigt tvingas in i av vuxna bestämda inlärningssituationer för mig avskräckande. Vi menar att förskolan inte får "skolifieras" i negativ bemärkelse. Vi skulle gärna se att mycket av den pedagogik som används i förskolan i dag, och som utgår från barnet och barnets intresse, fick ökad betydelse även i grundskolan - och varför inte även i gymnasieskolan? Enligt mitt sätt att se bygger pedagogiken i förskolan just på respekt för barnet. Det handlar om att se barnet och att ha tilltro till barnets egen förmåga, nyfikenhet och lust att lära. Jag vill här också säga att vi tycker att det är bra att BOSK-kommitténs förslag om uppnåendemål inte finns med i det betänkande som vi nu skall ta ställning till. Om man skall uppnå mål måste man säga: Du har uppnått och du har inte uppnått målen. I det ligger ett slags godkänt/icke godkänt. Jag tycker att det är viktigt att markera att regeringen i stället har poängterat att det inte är det enskilda barnet som skall uppnå ett bestämt mål. Målen skall i stället rikta sig till, och ställa krav på, verksamheten. Barn har en oerhört stor inlärningskapacitet om lärandet får ske på barnets egna villkor. Om barnet alltför tidigt tvingas in i skolans inlärningsmetoder riskerar det att hämmas i sin utveckling, vilket kan försämra den framtida inlärningskapaciteten. Något som det har debatterats mycket och skrivits mycket om är det här med arbetslaget och förskollärarnas ställning. Jag tror att det var Marie Wilén som efterlyste motiven för det här ställningstagandet. Jag skall försöka redogöra för det för Vänsterpartiets del. Arbetslaget har en tradition i förskolan. Redan Barnstugeutredningen menar att de anställda i förskolan borde arbeta i arbetslag och genom sitt demokratiska samarbete utgöra en god förebild för barnen. Det tycker jag är viktigt. Arbetslagets princip går ju ut på att personalen gemensamt diskuterar sig fram till hur man skall fördela arbetet med tanke på vilka arbetsmoment som är aktuella, hur arbetstiden är förlagd och hur barnens aktivitetsutbud skall organiseras. Arbetslagsidén har också, skulle jag vilja hävda, utvecklats till att bli en viktig grund för det som vi kallar för förskolepedagogiken, alltså förhållningssättet i förskolan, som jag tycker är ett bra förhållningssätt. Den har också varit en förutsättning för det åldersintegrerade arbetet. Jag tror också att arbetslagsidén, tanken om arbetslaget och de erfarenheter som har gjorts i förskolan, har påverkat grundskolan. Man kan inte i förskolan skilja på omvårdnad, omsorg, lek, arbete och inlärning. Det är integrerat i det pedagogiska arbetet. Inlärning och utveckling sker hela tiden och överallt - inte bara i tillrättalagda inlärningssituationer. Har man det synsättet är även omvårdnaden och omsorgen av barnen av stor pedagogisk betydelse. Då går det inte att särskilja det pedagogiska arbetet från omsorgen och omvårdnaden. Det viktigaste är att utveckla barnens trygga identitet och ge dem en känsla av tillit både till andra människor och till sin egen förmåga. Läroplanen skall ju i första hand handla om barnens behov. Jag är rädd för att den här debatten om förskollärarnas roll i arbetslaget faktiskt har lett till att personalgrupperna inom förskolan har ställts mot varandra. Det tycker jag är väldigt olyckligt, för det här är två kvinnogrupper som har gjort ett oerhört bra arbete och som båda behövs i förskolan. Den utvecklingen är definitivt inte bra för vare sig barnen eller personalen. Vi menar alltså att barnskötare och förskollärare har olika men viktiga pedagogiska kompetenser. Vi tycker också att det är naturligt att alla som arbetar i förskolan i framtiden skall ha någon typ av högskoleutbildning. Men riktigt hur den här utbildningen skall se ut, vilket innehåll den skall ha, tror vi faktiskt att det är litet för tidigt att egentligen fastställa. Man måste också fundera på hur man skall kunna vidareutveckla den särskilda kompetens som barnskötarna besitter, alltså omsorgspedagogiken, som jag skulle vilja kalla den. Det finns intressanta försök, bl.a. vid universitetet i Linköping, där man just har byggt upp en högskoleutbildning som grundar sig på barnskötarnas särskilda kompetens. Med det här vill jag inte säga att jag underskattar förskollärarnas betydelse, och inte heller deras profession. Jag tycker att det är fullständigt naturligt och nödvändigt att de finns med i arbetslaget. Men läroplanen skall rikta sig till hela laget och inte till en viss grupp. Hur den här framtida utbildningen skall se ut är det som i alla fall jag har uppfattat att Lärarutbildningskommittén skall se över. Då måste man fundera över hur hela skolans struktur har förändrats och kommer att förändras. Nu har vi en förskola för barn från ett till fem år. Vi har förskoleklass för sexåringar. Vi har en nioårig grundskola, och vi har en treårig - på sätt och vis obligatoriskt - gymnasieskola. Det är ju så många som går i den ändå. Vi kommer att få en obligatorisk skolstart vid sex års ålder. Vi är på väg att se en helhet över de här 13 åren. Då är det väldigt viktigt att vi funderar på hur lärarutbildningen, utbildningen av den här personalen, skall se ut. Det gäller flexibilitet, kompetens, bredd osv. Det är inte självklart att vi skall skiva korven på samma sätt som vi alltid har gjort. Något annat som har varit viktigt för oss är att titta på barn som är i svårigheter. Där har vi markerat att gruppstorleken är oerhört viktig för barnen. Barn som har behov av särskilt stöd behöver vistas i mindre grupper. Vi tycker att man borde dra lärdom av forskningsresultaten, som klart och entydigt visar att om det blir mer än en tredjedel av barnen som har behov av särskilt stöd i samma grupp, kantrar modellinlärningen till det negativa. Vi tycker också, när vi pratar om arbetslaget, att det till arbetslaget skall knytas barnpsykolog och annan personal som har speciella kunskaper. Det är viktigt att personalen kan få den psykologhandledning som behövs - särskilt när det gäller arbetet med barn med och i svårigheter. Dessutom blev jag och, tror jag, flera andra av utskottets ledamöter, mycket imponerade av vad vi såg av Reggio Emilias pedagogiska filosofi vid utskottets besök där. Där ser man barnet som aktivt, kompetent och medforskande. Man jobbar projektinriktat och tematiskt. Man dokumenterar hela tiden det pedagogiska arbetet, och man har en reflekterande, medforskande hållning hos dem som arbetar. Man släpper också in kulturarbetare, det som man kallar för artistas, som har intresse av att bidra till barns utveckling och lärande. Det ser jag som ett oerhört viktigt pedagogiskt komplement som också bör får större utrymme i den svenska förskolan. Jag vill återigen säga att vi tycker att förskolans sätt att arbeta är positivt. Vi tror att skolan skulle må bra av att få in mer av förskolans kultur. Vi ser ingen anledning till att förskolan nu måste ta över skolans hierarkiska och ganska splittrade arbetsorganisation. Vi tycker att det behövs fler personalkategorier även i skolan. I det konkreta arbetet varierar ju arbetsfördelningen mellan olika personalgrupper, men det är av stor vikt att målen följs upp av alla som arbetar inom förskolan. Det kräver en gemensam pedagogisk grundsyn och gemensamma utgångspunkter. För att detta skall blir möjligt krävs att samarbetet ges en reell chans att utvecklas och att personalen får tid för planering och möten. Vi tycker också att målen för förskoleverksamheten skall kunna utvärderas lokalt i varje kommun. För att underlätta samverkan mellan förskoleklasserna och skolan vill vi att även förskolans arbete skall ingå i den kommunala skolplanen. Nu ser jag att min talartid snart är slut, men jag måste få ta upp en sak till. Vi har i flera motioner föreslagit att lagstiftningen skall ändras så att alla barn, också barn till arbetslösa, kan garanteras plats i förskolan så att de får samma möjligheter till individuell utveckling som andra barn. Detta har vi också med i våra reservationer till betänkandet. Jag vill bara ställa frågan till Marie Wilén om hon verkligen ställer upp på det litet fördömande och hårda när hon säger att majoriteten i det här fallet skulle ha en utbildningsfientlig hållning och att det skulle vara fråga om en avsiktlig kränkning av förskollärarna. Det tycker jag var väldigt hårt. Jag tror inte att hon menade det egentligen. När det gäller Vingåker, där man nu avskedar förskollärare, läste jag i lärarnas tidning från den 20 maj att den personalkategori som ökar inom förskolan är förskollärarna. Barnskötarna minskar däremot i antal.
Fru talman! Jag läste upp ett citat, Britt-Marie Danestig, i vilket uttrycken om utbildningsfientlig hållning och kränkning mot utbildad förskollärare fanns med. Så upplevde man det i det här brevet. Jag sade också att vi till viss del delar reaktionerna. Det är viktigt att värdera utbildning, och förskollärarna har de facto en längre utbildning. Vi tycker att det är viktigt att värdera utbildning även i förskolesammanhang. Med det förslag som man har lagt fram, som frångår kommitténs förslag, gör man en annan värdering av vikten av en längre utbildning. Man värderar ju ned utbildningen i förhållande till kommitténs förslag.
Fru talman! Först måste jag passa på att yrka bifall till Vänsterpartiets reservation nr 3 under mom. 13. På grund av tidsbrist glömde jag att göra det. Jag uppfattade att Marie Wilén sade att hon ställde sig bakom det här yttrandet. Det var det som förvånade mig litet grand, eftersom jag tycker att det var ganska tendensiöst. Vi i Vänsterpartiet har i en reservation klart markerat att vi på sikt gärna ser att all personal i arbetslaget har en högskolekompetens. Men vad vi har varit väldigt försiktiga med att säga är hur den kompetensen skall se ut, därför att förhållandena ser så annorlunda ut och vi är inne i ett väldigt dynamiskt förändringsskede när det gäller hela skolan. Då menar jag förskolan, förskoleklassen, grundskolan och även gymnasieskolan. Jag tror att det är av vikt att vi förmår att se till helheterna.

Fru talman! Barnomsorgen har byggts ut i rask takt i slutet av 80-talet och i början av 90-talet. Barnens rätt till god omsorg och likvärdiga utvecklingsmöjligheter i förskoleverksamheten skall garanteras. Detta arbete har fått vänta. Rätten bör preciseras i skollag och läroplan. Det är ett krav som Miljöpartiet har ställt länge nu. Självfallet ser vi med glädje att riksdagen har fått ett förslag från regeringen om en läroplan för förskolan. Vad förväntar vi oss då av en sådan läroplan? Vilka av barnens rättigheter är så centrala att de skall anges i skollag och läroplan? Vilka skyldigheter för samhälle och förskolor skall skrivas in i lag och läroplan? En huvudfråga är naturligtvis var ansvaret för verksamheten skall ligga och vilka krav som skall ställas på dem som skall utföra arbetet. Sådana krav finns väl specificerade för grundskolan: rektors ansvar, kommunens ansvar, lärarnas ansvar och krav på kompetens hos lärarna. Skolverkets ansvar är specificerat, ofta med angivande av de viktigaste ansvarsuppgifterna vad gäller ekonomi, pedagogiskt arbete, elevens situation, tillsyn osv. När det så gäller motsvarande garantier för förskolan är det nästan tomt i läroplansförslaget. I regeringens förslag finns bara några allmänna ord om ansvar för ett ospecificerat arbetslag, och det är naturligtvis helt oacceptabelt. Man kan få intrycket att regeringen blandat ihop ansvar och verksamhetsformer. Det är alldeles riktigt att arbetslaget är en vanlig arbetsform i förskolan. Det är en bra arbetsform. Men hur skall man kunna utkräva ansvar av ett arbetslag? Vem vänder man sig till? Kan jag få tala med den som är ansvarig för barnens säkerhet vid förskolan? Skall det vara en talkör som svarar? Nej, detta duger inte. Det måste arbetas om av regeringen. Kompetenskrav på personal skall fastläggas, och förskollärarens ansvar för den pedagogiska verksamheten måste tydligt skrivas in. Dessutom skall det naturligtvis finnas en person som har det övergripande ansvaret vid en förskola. Kommunens ansvar måste tydligt anges när det gäller tillsyn, säkerhet, uppföljning osv. Skolverkets uppgift skall också tydligt anges. Att varken ansvar eller kompetenskrav anges i skollag och läroplan ligger knappast i linje med tanken att kvalitetssäkra förskoleverksamheten. Från Miljöpartiets sida kräver vi att regeringen utarbetar avsnittet om ansvar och kompetens så att det innebär verklig säkerhet, inte bara vaga förhoppningar om säkerhet. I detta sammanhang vill jag också ta upp frågan om vilka barn som skall ha rätt att delta i förskoleverksamheten. Alla är överens om att det är olyckligt att vissa grupper stängs ute, t.ex. barn till arbetslösa. Hälften av landets kommuner har på eget initiativ tagit bort denna orättvisa. Det finns inget annat skäl än det ekonomiska för att inte kräva att alla kommuner ger den möjligheten. Det är enligt vår bedömning redan nu ekonomiskt möjligt att ge alla barn - alltså även barn till arbetslösa - rätt till plats i förskolan fr.o.m. tre års ålder, vilket vi också föreslår i vår motion. Så några ord om läroplanens innehåll. Jag måste säga att förväntningarna blev stora och positiva när jag läste betänkandet från BOSK, Barnomsorg och skolakommittén. Det fångade upp mycket av det bästa i god förskolepedagogik vad gäller både mål och metod. Regeringen inleder avsnittet om läroplanens innehåll med att betona lekens och omsorgens centrala plats i förskolepedagogiken liksom fokuseringen på barns utveckling och mognad. Men man orkar inte följa upp ansatsen utan slirar i stället över på omfattande beskrivningar av kunskapsbegreppet och hur det skall manifesteras i form av kunskap inom språk, matematik, naturkunskap, kultur osv. Här hamnar det individuella utvecklingsperspektiv som skall genomsyra hela förskolepedagogiken i bakgrunden - det som BOSK lade så stor vikt vid. Det handlar om synen på barnens utveckling i en rad olika avseenden: olika pedagogiska inslag i verksamheten som stimulerar barns motoriska, sociala, språkliga, emotionella och kognitiva utveckling. Varför har man i regeringens förslag inte mer betonat dessa aspekter? Utvecklings och mognadsaspekterna kommer i skymundan delvis på grund av att regeringen har närmat sig förskolans verksamhet från fel håll. Man har utgått från grundskoleperspektivet och gått bakåt, i stället för att starta med barnets födelse och gå framåt. Hade man gjort detta hade t.ex. de minsta barnens behov, 1-3-åringarna, fått en mer framträdande plats. Man hade t.ex. inte glömt sådana centrala delar som potträning, motorisk-perceptuell utveckling och kognitiv utveckling hos små barn, små barns rättighet till nära kroppskontakt med vuxna etc., sådant som naturligtvis skall utgöra viktiga delar i en läroplan för förskolan. I detta sammanhang kan man också ställa frågan om det var klokt att regeringen inte följde kommitténs förslag att införa, inte bara mål att sträva mot utan också mål att uppnå. Och det gäller då inte bara potträning. Krav på att personalen verkligen följer varje barns utveckling, t.ex. genom regelbundet återkommande observationer, måste ingå i läroplanen. Förskollärare har i sin utbildning fått kunskap om och träning i observationsteknik. Från Miljöpartiets sida önskar vi att regeringen vid det fortsatta arbetet med läroplanen tar upp mycket mer av det som så väl framförts av BOSK. Som förslaget nu utformats ser vi en risk för den skolifiering av förskoleverksamheten som vi tidigare varnat för. Det får inte bli så att grundskolepedagogiken tränger ned i förskolan. Vinsterna är i stället att hämta genom att förskolepdagogiken får spridning uppåt i grundskolans första årsklasser. Det finns flera inslag i förskolans verksamhet som är så viktiga att de bör garanteras och därmed också bör ha en plats i läroplanen. Jag tänkte bara nämna några. Listan kan göras lång, men det mesta står naturligtvis utförligt beskrivet i BOSK. Samverkan mellan föräldrar och förskola måste tydliggöras. Utvecklingssamtal som finns inskrivet i grundskolans läroplan skall naturligtvis också finnas inskrivet i läroplanen för förskolan, t.ex. att man måste ha utvecklingssamtal med föräldrar minst två gånger per termin. Inskolningen är en mycket viktig del som är bortglömd. När barnen första gången skall lämna hemmet, lämna mamma eller pappa och vistas på en helt främmande plats med nya vuxna måste omställningen ske med stor omsorg och försiktighet. Personalen skall få tid att hantera själva inskolningen på det sätt som de har fått lära sig inom utbildningen. Personalens tid för planering måste anges. Tre timmar i veckan t.ex. för veckoplaneringen måste kunna avsättas. Det bör stå inskrivet i läroplanen. Minst två planeringsdagar per termin är en annan viktig sak för att förskolan skall fungera bra. Fortbildning för personalen bör skrivas in. Varje förskola bör också ha sin egen arbetsplan, precis som grundskolan har. Förskolans mål och verksamhetsplan kan få plats i kommunens skolplan, precis som det som gäller för grundskolan. Förskolorna är små enheter. De har ingen möjlighet att själva hålla sig med specialkunskap. T.ex. speciallärare för barn med speciella behov av stöd för språkutvecklingen, förskolepsykolog, barnläkare är naturligtvis specialister som förskolan bör har tillgång till. Det bör skrivas in att det åligger kommunerna att centralt ordna att sådana resurser ställs till förfogande. Som en sista punkt på listan kan jag nämna det som alltid glöms bort, nämligen de fristående förskolorna i det här fallet och deras tillståndsgivning. Det är fortfarande oklart om t.ex. en Waldorfskola som vill starta en förskola i anslutning till sin grundskola kan göra det eller inte. Kommunen har alltså rätt att säga nej. Vi föreslår att det skall vara en fullständig automatik i den frågan, så att det bara är att starta en sådan förskola om man redan har en grundskola. Slutligen vill jag ta upp en önskan som är svår att stipulera i lag eller läroplan men som bör uttryckas som ett mål att sträva mot: att könsfördelningen mellan förskollärare och barnskötare skall vara så jämn som möjligt. Barnens vuxenkontakt får inte bli enkönad. Underskottet på män i förskolan är alarmerande, och åtgärder bör vidtas för att få en bättre tingens ordning. Det handlar om barnens utveckling av den egna identiteten och utveckling av naturliga emotionella förhållningssätt till det egna och det andra könet. Relationer till vuxna män och kvinnor är viktiga för såväl pojkar som flickor. Detta är av sådan betydelse att det motiverar en framskjuten plats i läroplanen. Fru talman! Jag står självfallet bakom Miljöpartiets samtliga motioner i ärendet men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 9 under mom.

Fru talman! Jag skall börja med att tacka Ola för gott samarbete och kamratskap. Jag önskar dig lycka till i det du skall göra när du slutar i riksdagen. En 1-åring har ofta just lärt sig att gå men inte med egna ord uttrycka vad hon tycker och tänker. Hon börjar upptäcka omvärlden men än så länge helt på egna villkor. Hon har redan under sitt första år lärt sig ofantligt mycket utan att ha varit föremål för någon strukturerad läroprocess. Hon är helt beroende av omsorg och omvårdnad av vuxna, i första hand sina föräldrar, för att över huvud taget klara sig. Det är också de som känner sitt barn bäst och kan avgöra vilken omvårdnad det behöver. 1-åringens behov är inte desamma som 2-, 3-, 4 eller 5-åringens. Under den här perioden av livet händer oerhört mycket med barnet. Behovet av omvårdnad och närhet som är det allt överskuggande under den första tiden övergår gradvis i behov av stimulans, gruppkontakt och en mer strukturerad inlärning. De individuella skillnaderna mellan barn är stora i den här utvecklingsfasen. I regeringens förslag till läroplan för förskolan är den största bristen att det utvecklingspsykologiska perspektivet saknas helt. 1-åringen omfattas av samma läroplan som den 5-åring som kanske otåligt väntar på att få börja i förskoleklassen. För mig är det helt verklighetsfrämmande. Regeringen slår tydligt fast att den anser att det är bäst för alla barn att omfattas av den kommunala förskolan med sin utbildningsinriktning. "Familjepolitik blir utbildningspolitik" löd den stolta rubriken i ett nyhetsbrev från Utbildningsdepartementet nyligen. Är det så självklart att heldagsomsorg i kommunal förskola är det bästa för alla barns utveckling de första levnadsåren, som regeringen gör gällande? Föräldrarna anser det definitivt inte och inte vi kristdemokrater heller. Det är en kollektivistisk samhällssyn som vi inte bör ta med oss in i 2000-talet. Tvärtom visar både svensk och internationell forskning att föräldrakontakten under de första åren är mycket viktig också för barnets neurologiska utveckling och därmed också för barnets kapacitet att lära. Under den här tiden är just närheten och anknytningen till föräldrarna viktigt. En sådan närhet kan inte uppnås lika effektivt inom förskolan. Förskollärare och barnskötare har en annan relation till barnen, och gruppstorleken gör att det inte går att erbjuda en nära och personlig social relation med varje barn. I dag går enligt Barnombudsmannen 60 % av 1 och 2 åringarna i grupper med mer än 16 barn - en helt oacceptabelt hög nivå. Samtidigt har det skett en kvalitetsutveckling av familjedaghemmen, föräldrar som väljer att vara hemma med sina små barn får på många håll ett viktigt stöd genom de öppna förskolornas verksamhet, och fler föräldrar väljer kooperativa eller privata omsorgsformer för sina barn. I stället för att ensidigt framhålla en viss typ av omsorg som den som gynnar alla 1-5-åringars utveckling bäst talar allt för att vi i stället bör vara öppna för olika barnomsorgsalternativ och satsa på hög kvalitet inom alla de olika alternativen. Framför allt måste vi en gång för alla slå fast att det är föräldrarnas självklara rätt att välja barnomsorgsform för sina barn. De får det i teorin men inte i praktiken. Som förslaget är utformat kan föräldrar knappast uppfatta regeringens förslag på något annat sätt än att man gör klokt i att så tidigt som möjligt placera sitt barn i kommunens förskola. Annars är risken stor att det kommer efter i utvecklingen och klarar sig sämre i skolan. Det som förstärker bilden av att det är enhetlighet och inte mångfald som eftersträvas är att familjedaghem, öppna förskolor och enskilda förskolor inte skall omfattas av läroplanen. Av 100 1-5-åringar går 30 varken i förskola eller i familjedaghem. 12 går i enskilda förskolor och 13 i familjedaghem. Det innebär att bara 45 av 100 1-5 åringar som det ser ut i dag kommer att omfattas av läroplanen. De föräldrar med sammanlagt 92 000 barn som i dag av olika anledningar aktivt valt familjedaghem därför att det passar deras behov bäst och de många dagbarnvårdare som driver en sådan verksamhet får nu veta att den visserligen kan stå för andra kvaliteter än förskolan men att verksamhetsformen gör att den inte kan omfattas av samma måldokument. Osynliggörandet av familjedaghemmen fortsätter. Det gäller också den öppna förskolan, som betraktas som något slags lyx som man både kan ha och mista. Vi delar inte den synen. Det går inte att komma ifrån känslan att regeringen anser att det handlar om A och B-lag i stället för att se de olika verksamhetsformerna som komplement till varandra. De har olika inriktning och tillfredsställer delvis olika behov, men är minst lika positiva för barnens utveckling. Kommunen har ansvar också för att de barn som vistas i familjedaghem, går på öppen förskola eller i förskola som drivs i egen regi får en verksamhet med hög kvalitet. Själva ordet läroplan för tankarna till en småbarnsskola av ett slag som vi inte har valt som modell i Sverige. I praktiken innebär emellertid övergången till en läroplan att den verksamhet och de målsättningar som i dag redan finns inom barnomsorgen kodifieras. Men det innebär ändå en kvalitetsstämpel på verksamheten, och därför bör också familjedaghem och öppen förskola omfattas. Vi anser att läroplanen bara skall formulera övergripande mål med en gemensam, tydlig värdegrund som omfattar både offentliga och privata förskolor, familjedaghem och öppna förskolor. Den kan sedan kompletteras med riktlinjer som varierar utifrån de olika verksamhetsformernas utformning och inriktning. Det skulle visa att staten inte prioriterar någon barnomsorg framför en annan, och det är en mycket viktig markering. Fru talman! Som flera andra talare har varit inne på innehåller läroplanen riktlinjer för alla som arbetar i förskolan och för förskolans arbetslag, som består av både förskollärare och barnskötare. Det påpekas visserligen att förskolläraren vanligtvis är den som är ansvarig för förskolans ledning. Men riktlinjerna till arbetslaget ger intrycket av att ansvaret är utspritt på alla. Vi kristdemokrater anser att det tydligt skall framgå av läroplanen att barnskötarna med sin omsorgspedagogiska kompetens är nödvändiga och fyller en mycket viktig funktion för att de mål som har lagts fast i läroplanen skall kunna uppnås i förskolan, men förskollärarna skall ha det pedagogiska ansvaret för att de uppnås. Det behöver inte utesluta ett demokratiskt arbetssätt. Om ansvarsförhållandena är otydliga kan heller inte ansvar utkrävas. Det är här som den viktiga punkten ligger. Hur har regeringen tänkt sig att lösa det? Slutligen vill jag också ta upp frågan om barn till arbetslösa föräldrar skall ha rätt till barnomsorg. Det är i dag kommunen som avgör det. Ofta lägger man då fast generella regler som innebär att man antingen inte har rätt till någon barnomsorg alls eller att alla har rätt till ett visst antal timmar per vecka eller per dag. Vi anser inte att man bör ha generella regler för barn till arbetslösa. Beroende på omständigheterna kan behoven variera både för barnen och föräldrarna. Därför måste det enskilda barnets och de enskilda föräldrarnas behov vara utgångspunkten när beslutet fattas. Det innebär att kommunen måste ha möjlighet att ordna både heldagsomsorg och korttidsomsorg om det finns behov av det. För många föräldrar kan en tids arbetslöshet också ses som en möjlighet att få mer tid med barnen. Det kanske är den enda ljuspunkten i en sådan situation. Låt dem få känna att det inte är negativt för barnen. Jag yrkar bifall till reservation 4 under mom. 3

Fru talman! Det är nu några år sedan vi hörde ropen skalla om daghem åt alla. Det beror inte på att behovet av bra barnomsorg är mindre, utan att vi nu har nått en punkt där vi har så gott som full behovstäckning. De flesta kommuner kan erbjuda plats för de som vill ha det och behöver det inom några månader. Det ser jag som en seger för alla oss som i åratal har stridit för barns rätt till en trygg, rolig och stimulerande uppväxt och för föräldrars rätt att slippa välja mellan barn och familj och förvärvsarbete. Nu är det dags att ta nästa steg i form av en läroplan för förskolan. Vi är så gott som ense om att det behövs en läroplan. Jag tycker att det är väldigt bra. Den är nu bara moderaterna som ställer sig utanför. Jag delar i hög grad Ola Ströms förundran över Catharina Elmsäter-Svärds inlägg här för en stund sedan. Avsikten är att göra förskolans pedagogiska roll tydligare och skapa bättre förutsättningar för en hög och jämn kvalitet över hela landet. Steget från förskolan till förskoleklass och därifrån till skolan skall kännas viktiga för varje barn. Varje barn har rätt att känna att nu börjar någonting nytt och spännande. Men samtidigt skall varje barn också ha rätt att känna att de olika verksamheterna arbetar mot samma mål och har samma syn på barnen och deras behov. Läroplanerna skall på det här sättet länka i varandra så att de gemensamma målen blir tydliga. Också av det skälet är det bra att vi får en läroplan också för förskolan. Det gör dess roll tydligare. Det är bra att läroplanen i allt väsentligt bygger på samma grunder som läroplanerna för övriga skolformer. Barns lärande och utveckling skall ses i ett långsiktigt perspektiv, och grunden läggs i förskolan. Det är också viktigt att betona att förskolan därmed inte skall förändras i sin funktion. Den förälder som arbetar eller studerar eller av annan anledning behöver stöd i sin omsorg och fostran av barnen skall naturligtvis kunna få det. Den pedagogik och de arbetsformer som har utvecklats inom förskolan bygger på goda kunskaper om barns utveckling och är därmed av utomordentligt stort värde. Det är alltså inte tal om att göra förskolan mer lik den traditionella skolan i sina arbetsformer. Barnen skall erbjudas en lärorik och utvecklande miljö där inte minst leken fortsatt är ett viktigt inslag. Jag instämmer i att det snarare är skolan som skulle behövas "förskolefieras" en del. Förskolans läroplan kommer att inledas med en redovisning av den värdegrund som verksamheten skall bygga på. Vi känner den från de övriga läroplanerna, och vi känner den också från samhället i övrigt. Det senare tycker jag är viktigt att betona. Det är de värden som är gemensamma för hela vårt samhälle som också skall prägla förskolan och skolan. Det handlar om att låta barnen utvecklas till öppna, solidariska och toleranta människor med respekt för varandra, människors lika värde och vår gemensamma miljö. Det handlar om att motverka traditionella könsroller och att ge pojkar och flickor lika möjligheter att utveckla intressen och förmåga. Det handlar om att utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare som känner lust både att påverka och att ta ansvar. Utgångspunkten för arbetet skall vara principen om alla människors lika värde. Våld, mobbning och rasism har på ett otäckt sätt demonstrerat vårt gemensamma tillkortakommande när det gäller att för barn och unga i stället visa på respekt, tolerans och gemenskap som alternativa mönster för vår samlevnad. Läroplanen kommer att stryka under att alla som arbetar i förskolan skall hävda dessa grundläggande värden och ta avstånd från uppfattningar och agerande som strider emot dem. Det kräver kompetens, inte minst det som brukar kallas för social kompetens. Det är inte alldeles givet att man kan läsa sig till det i böcker. Med det här uppdraget till all förskolans personal följer också behovet av att de anställda tillsammans får tillfälle att reflektera över begreppens innebörd och i svåra situationer också få tillgång till handledning. Fru talman! Till det som har diskuterats mycket i denna fråga hör till vem läroplanen skall rikta sina krav. Det är ju så vi skall se den. Vi har valt att rikta dem dels till alla som arbetar i förskolan, dels till arbetslaget. Jag menar att vi därmed tar till vara den goda tradition som har utvecklats inom förskolan att arbeta i lag oberoende av utbildningsbakgrund och olika yrkesbeteckningar. Det har varit av stort värde för förskolan att människor med olika bakgrund och erfarenheter har samverkat för att nå gemensamma mål. Det breddar förskolans kompetens, och det är i sig en bra illustration till hur målen i läroplanen kan nås genom samarbete. Det är också en bra förebild för barnen. Det betyder lika litet nu som tidigare att yrkesidentiteterna skall suddas ut. Tvärtom är det av stort värde att personal med olika kompetens och erfarenhetsbakgrund finns med i arbetslaget. Det breddar de resurser som kommer barnen till del, och det utvecklar förskolans arbete. Detta minskar inte heller kravet på kompetens hos personalen. Läroplanen förutsätter tvärtom hög professionalism och att vi utgår från att kommunerna liksom tidigare är angelägna om att personalen är välutbildad för att klara högt uppsatta mål. Vi anser inte att det finns någon anledning att ytterligare reglera detta vare sig när det gäller personalens sammansättning eller formerna för förskolans ledning. Kommunerna är huvudmän för verksamheten och har det allra största intresse av att den fungerar bra. Jag har litet svårt att förstå varför så många av er centralt vill styra hur organisationen ser ut på den enskilda förskolan. Jag har redan tidigare berört innehållet i läroplanen i den del som behandlar värdegrunden. Omsorg, lek och lärande har också ett stort utrymme. Det bygger i sin helhet på förskolepedagogik som har utvecklats och där leken spelar stor roll. Det handlar om att släppa loss och öva fantasin och om samarbete, inlevelse och kommunikationsförmåga. Det gäller att träna den sociala kompetensen. Förskolan skall präglas av det faktum att alla barn vill lära sig, vill utvecklas och vill växa. Uppgiften för förskolan är att stödja den viljan och ge barnen bra redskap. Språket tillhör det allra viktigaste. Den som äger ett rikt språk har verktyg för att hantera t.ex. konflikter, där annars andra medel kommer till användning. Det kan vara okvädesord, hot och i det yttersta - våld. Förskolan skall uppmuntra barnen i deras utveckling - inte så att ungarna sätts på skolbänken vid en given ålder, utan när det enskilda barnet själv börjar intressera sig för bokstäverna och siffrorna. Förskolan har visat sig vara mycket bra på den sortens individualiserad verksamhet. Läroplanen ser jag som en ytterligare uppmuntran i den riktningen. Förskolan skall hjälpa barn att upptäcka och förstå omvärlden. Den skall ge insikter om naturen, kulturen och samhället och förmåga att sätta in sig själv och andra i det sammanhanget. Läroplanen betonar också barnens rätt till inflytande och vikten av god samverkan mellan förskolan och hemmen. Det skulle vara intressant att få reda på vad det är i läroplanen som skulle kunna hämma den pedagogiska utvecklingen i förskolan. Moderaterna gör ju ett sådant hisnande antagande. Eftersom ingen väl vill medverka till det borde de åtminstone redovisa bevekelsegrunderna för detta antagande så att det gick att pröva. Fru talman! Läroplanen föreslås gälla för den kommunala förskolan. Den skall också vara vägledande, utan att i varje detalj vara bindande, för familjedaghemmen. Särskilt gäller det de delar som behandlar värdegrunden. Jag tycker att det är viktigt att i detta läge säga att det är i privata familjers hem som sådan här verksamhet bedrivs, och att det sätter sina gränser. Självfallet är det ingenting som hindrar att också andra tillämpar läroplanen i de delar som passar. Tvärtom är det både naturligt och önskvärt. Självfallet står det varje kommun fritt att för sin verksamhet i familjedaghem och öppna förskolor precisera kraven ytterligare på dem som anställs. Med detta har jag kommenterat många av de reservationer som finns till betänkandet. Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna. Till sist vill jag också rikta ett tack till Ola Ström. Du har i hög grad bidragit både till den trevnad som du nämnde i utskottet och till att vi - mestadels i varje fall - har kunnat fatta riktigt kloka beslut. Tack för det, och lycka till med det du skall ägna dig åt i framtiden!

Fru talman! Vi hörde Eva Johansson tala om att den pedagogiska rollen skall tydliggöras, och hur stegen från förskola till förskoleklass till den obligatoriska skolan skall kännas spännande. Det låter i och för sig lovvärt. Och sedan kommer det: grunden läggs i förskolan. Det är här skillnaden ligger. Vi har hört att föräldrar med barn i åldern 1-5 år kan ha olika uppfattningar om vad man vill göra med sina barn. Vill man ha dem på dagis, oavsett driftsform, vill man ha dem hos dagmamma eller skall de vara hemma? Här måste föräldrarnas roll få stärkas betydligt mycket mer. Den signal som ges innebär nämligen att i stort sett skall barnen behöva gå i en förskola för att kunna ha de rätta förutsättningarna för att klara av den obligatoriska skolan. Den här signalen ser vi moderater som ett problem. Eva Johansson tar upp frågan om varför utvecklingen skulle hämmas. Vi kan titta på hur det går i dag, och vem det är som ger tillstånd till alternativa daghem. Det är kommunerna. Läroplanen skall inte gälla enskilt drivna daghem, men däremot skall den ligga till grund vid kommunernas tillstånds och tillsynsutövande. Då befarar vi att det återigen kommer in någon form av kommunalt godtycke. Vad är det som säger att en alternativ verksamhet skulle tillåtas att starta om de som ger tillståndet hos kommunen inte tycker att den passar dem och deras syfte? Det måste finnas möjligheter till alternativ, och föräldrarna måste ges mycket större möjlighet att känna att det som de väljer är det som är rätt.
Fru talman! Jag lade märke till en sak i Catharina Elmsäter-Svärds inledningsanförande. Gång på gång kom hon tillbaka till påståenden om att vi med den här läroplanen skulle kräva - och nu citerar jag nästan ordagrant - att alla skall lämna sina barn till statlig barnomsorg från ett års ålder. Det fanns flera sådana påståenden. Det finns naturligtvis ingenting i detta som säger något sådant. Vem har krävt det, Catharina Elmsäter Svärd? Var litet försiktigt med orden! Det finns nämligen de som läser protokollen, och det som sägs här skall vara korrekt. Jag har väldigt svårt att förstå vad det skulle vara för problematiskt och hämmande med att utveckla förskolan pedagogisk och att se till att vi har en hög och jämn kvalitet över hela landet. Det är väl bra! Det finns ingenting i det här förslaget som inskränker föräldrars rätt att välja andra alternativ. Det finns ingenting i förslaget som hindrar vare sig privata alternativ, familjedaghem eller öppna förskolor att arbeta i läroplanens anda. Tvärtom skulle det som jag sade vara både bra, naturligt och önskvärt. Att på samma sätt som i ett daghem eller en kommunal förskola gå in och föreskriva hur verksamhet skall bedrivas i en enskild familjs hem tycker vi är att gå litet väl långt. Då trampar man in på den personliga integriteten. Eftersom Catharina Elmsäter-Svärd inte ens tycker att det skall finnas en läroplan borde det inte vara något större bekymmer att också inse att den har sina begränsningar när det gäller just de här alternativen.
Fru talman! Tyvärr visar oftast erfarenheterna att teori och praktik inte alltid går ihop. Den signal som går ut till föräldrarna när det gäller läroplanen för förskolan innebär att för att kunna klara av den obligatoriska skolan läggs den bästa grunden genom att barnen får gå i förskola. Likadant sägs det att läroplanen skall ligga till grund för det kommunalt eller offentligt drivna daghemmet. Precis som Eva Johansson var inne på förstår jag också att man inte kan göra detta för enskilt drivna verksamheter. Nej, det är tur det. Det finns fortfarande en skillnad mellan förskolan, som tillhör barnomsorgen, och grundskolan. Det är att vi har skolplikt. Vi har än så länge inte barnomsorgsplikt. Det är ju en väsentlig skillnad. Om vi har skolplikt i grundskolan, kräver det att vi har en läroplan för att det skall vara likvärdigt i hela landet för alla barn som är inskrivna. Det finns ju så oändligt många olika alternativ av barnomsorg. Föräldrarna måste ges möjlighet att välja. Säger man att läroplanen skall gälla för offentligt drivna daghem och att den skall ligga till grund när man ger tillstånd eller utövar tillsyn skickar det ut signaler. Dagmammor och familjedaghem känner också en oro för vad detta innebär för dem. Och vad innebär det för enskilda verksamheter? Nedvärderas de? Familjerna känner kanske också att det är lika bra att barnet går i ett kommunalt daghem för att få de rätta förutsättningarna för skolan. Man vill ju inte vara en sämre förälder än andra. Då tycker jag att man har missat en viktig poäng.
Fru talman! Det finns någonting mycket inkonsekvent i Moderaternas reservation nr 1. Först yrkar de avslag på förslaget att införa en läroplan för förskolan. Sedan beklagar de sig över att den inte skall gälla för all barnomsorgsverksamhet. De säger att vi riskerar att få ett A och B-lag. Som jag sade finns det ingenting som hindrar att all barnomsorg som bedrivs, oberoende av i vilken form det sker, tar till sig de delar av läroplanen för den kommunala förskolan som de tycker är bra och utvecklande. Jag tror också att det kommer att bli på det sättet, eftersom det finns mycket som är bra här som bygger på precis samma tankar som den läroplan bygger på som Catharina Elmsäter-Svärds partivän var med och förde fram till beslut under den förra mandatperioden. Jag kan inte se att det är så stor skillnad här. Jag återkommer också till det konstaterande jag gjorde, nämligen att Catharina Elmsäter-Svärd tydligen vill göra gällande att detta skulle innebära något slags tvång för föräldrar att utnyttja barnomsorgen. Hon sade att det är omänskligt att kräva att alla skall lämna sina barn till en statlig barnomsorg från ett års ålder. Det är naturligtvis helt uppåt väggarna att påstå att det här förslaget skulle innebära detta. Jag tycker att det vore klädsamt om Catharina Elmsäter-Svärd tog tillbaka de orden.
Fru talman! Nu har jag lyssnat på representanterna för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och särskilt koncentrerat mig på det som jag och Folkpartiet tycker är det mest konstiga i det här betänkandet, nämligen ansvarsfrågan i förskolan. Jag upprepar min fråga. Vad är det för fel att ge förskollärarna ansvar för den verksamhet de är utbildade att ta ansvar för? För mig är det obegripligt att man inte erkänner förskollärarnas kompetens och ger dem detta ansvar. Jag kan förstå att många av dem blir väldigt upprörda. De jobbar i en verksamhet som ofta är utsatt för besparingar, de har en medioker lön och nu känner de att deras kunskap nedvärderas. Men det finns kanske något bra svar på detta som jag hittills inte har uppfattat i debatten, Eva Johansson.
Fru talman! Jag skall ge ett kort svar. Det är naturligtvis inget fel att ge förskollärare ansvar för att nå målen i läroplanen, lika litet som det vore fel att ge andra personalgrupper i förskolan detta ansvar. Det är en gemensam uppgift. Det är så den här läroplanen fungerar.
Fru talman! Med den logik som Eva Johansson framför nu, kan man alltså förvänta sig att det kommer förslag t.ex. i sjukvården om att det tydliga ansvar som sjuksköterskorna har gentemot den verksamhet som undersköterskorna bedriver kan tas bort. De jobbar ju också i arbetslag gemensamt. Ingen skulle ju komma på en så befängd idé. Varför är det möjligt just inom förskolan? Jag kan verkligen inte förstå det. Det är alldeles självklart bra att man arbetar i arbetslag, men det har ju inte alls med saken att göra. Detta är en viktig ansvarsfråga. Den är viktig för verksamheten, men jag tycker också att den är viktig för att höja statusen hos förskollärarna. Detta är ju en grupp som har en oerhört viktig funktion i vårt samhälle. De tar hand om barnen i deras viktigaste utvecklingsfas. Det är klart att man skall erkänna deras kompetens och förmåga att ta ansvar för den verksamhet de är utbildade att sköta.

Fru talman! Jag instämmer i många av Ola Ströms åsikter och skall därför inte upprepa dem. Men jag skulle ändå vilja ställa en fråga till Eva Johansson som gäller familjedaghemmen och de öppna förskolorna och deras möjligheter att ansluta sig till läroplanen. Vi instämmer i att den inte behöver vara obligatorisk, men vi tycker att man skulle kunna erbjuda möjligheten att ansluta sig till den. Jag har försökt att lyssna på Eva Johansson för att få veta av vilket skäl man inte ens skulle kunna erbjuda dem möjligheten att ansluta sig. Jag har kommit fram till att svaret är att en del av verksamheten, och särskilt den i familjedaghem, bedrivs i familjens hem, och det sätter sina gränser. Jag tycker att det vore intressant att få höra vilka gränser det sätter som skulle göra att man inte kan få möjlighet att ansluta sig till läroplanen.
Fru talman! Som jag sade in min inledning finns det ingenting som hindrar att andra barnomsorgsformer än den kommunala förskolan arbetar i enlighet med de riktlinjer som finns i läroplanen. Så är det självfallet inte. Men när det handlar om att man skall kunna göra kontroller och komma in i förskolan kan det i en familjs hem kollidera med den integritet vi väl ändå vill värna i de här sammanhangen. Jag tror att det är en styrka för varje annan barnomsorgsform, för varje familjedaghem, öppen förskola eller alternativ form av förskola, att kunna säga att man arbetar efter de riktlinjer som finns i läroplanen för den kommunala förskolan. Det finns inte heller något som hindrar att en kommun, som ju anställer folk i den öppna förskolan och familjedaghemmen och är arbetsgivare, ytterligare preciserar kraven.
Fru talman! Jag hör vad Eva Johansson säger. Men jag tycker ändå att det är konstigt att man inte öppnar för detta. Eva Johansson hänvisar till att man då måste göra kontroller. Vi säger att om det är så att man vill ansluta sig till läroplanen skulle man erbjudas den möjligheten. Det är bara det vi begär. Jag tycker att det borde vara möjligt att jobba fram ett sådant förslag.
Fru talman! Sverige har ju en relativt hög skolpliktsålder. Med jämna mellanrum brukar det i debatten dyka upp krav på att man skall sänka skolpliktsåldern. Man skulle börja skolan tidigare så att barn kunde lära sig fortare och bli klara snabbare. Det verkar som om man skulle kunna lära sig mer eller fortare om man kunde börja skolan tidigare. Jag menar att det är en total felsyn. Barns lärande börjar ju inte i skolan utan långt tidigare. Det är bl.a. tack vare att vi har en förskola av mycket hög kvalitet som vi har så bra resultat i den svenska skolan vid en internationell jämförelse. Jag tror att just därför att förskolan har utvecklats utifrån ett annat perspektiv än skolan har man kunnat bidra på ett sådant bra sätt till grunden för barns lärande och utveckling. Regeringens politik syftar dels till att stärka och utveckla förskolans pedagogiska roll, dels till att äntligen ge förskolan dess rättmätiga plats som den första byggstenen i utbildningssystemet. En hög kvalitet i förskolan förutsätter dels att det finns tillräckligt med resurser för att hålla en hög kvalitet i förskolan, dels att det finns ett medvetet pedagogiskt arbete inom förskolan. Nu har vi äntligen möjlighet att satsa nya resurser till skolan som skall gå bl.a. till förskolan och barnomsorgen. Nu skall det tydliggöras att förskolan har ett pedagogiskt uppdrag. Förskolan omfattar ju också ett omsorgsperspektiv. Förskolepedagogiken inrymmer och omfattar detta omsorgsperspektiv. Det har hittills varit en ganska viktig skillnad gentemot skolan. Det har ofta uttryckts i förskolan som hela barnet hela dagen. Jag vill gärna att den skillnaden gentemot skolan på sikt skall minska, så att också skolan skall omfatta mer av ett sådant helhetsperspektiv på barnet. Förskolan har en mycket stor betydelse för barns språkutveckling. Språkutvecklingen är kanske ett av de viktigaste exemplen på att en bra förskola är en mycket viktig grund för ett fortsatt lärande. Vi vet att stimulans och stöd för barns språkutveckling skapar viktiga förutsättningar för läs och skrivutvecklingen senare i skolan. Vi vet också att man genom att stimulera barns språkutveckling på ett medvetet sätt kan förhindra och förebygga läs och skrivsvårigheter senare. Därför är det viktigt att förskolan präglas av ett medvetet arbete med barns språkutveckling för att ge barn tilltro till den egna språkliga förmågan och ge barn chansen att se sig själva som blivande läsande och skrivande individer. Skola och förskola har ju utvecklats ur skilda perspektiv och ur olika traditioner. Man kan litet förenklat säga att skolan är gammal och tung, framför allt på grund av sin plikt, medan förskolan ju är ung, mycket yngre än skolan, och lättare eftersom det inte är en obligatorisk verksamhet. Därför är mötet mellan skola och förskola inte ett oproblematiskt möte. Det är skilda perspektiv och skilda erfarenheter som möts. Men det är också olika traditioner som möts och olika perspektiv. Därför är det viktigt att det mötet sker på sådana villkor att både förskolans och skolans fördelar kan tas till vara. Det är min övertygelse att skolan och förskolan har mycket att lära av varandra. Jag blir litet orolig ibland när man märker en rädsla eller fördomar från respektive verksamhet gentemot varandra. Det finns fördomar i skolan om att förskolans verksamhet skulle vara av mindre betydelse än skolan, som att det egentligen är först i skolan som barns lärande börjar. Och det finns fördomar och rädsla i förskolan för att skolan skall "ta" barnen. Man vill skydda barnen från skolan så länge som möjligt. Jag tror att det är viktigt att både skolan och förskolan utifrån sina olika perspektiv och med sina olika erfarenheter kan mötas för att berika verksamheterna och höja kvaliteten i de respektive verksamheterna. Jag tror att skolan har mycket att lära av förskolan. Det gäller t.ex. arbete i arbetslag där ju förskolan har kommit väsentligt längre, ja alltid har arbetat i arbetslag, medan det i skolan fortfarande är en begynnande utveckling med arbete i arbetslag. Skolan kan också lära av förskolans föräldrakontakter och samarbetet med hemmet som många gånger sker på ett mer naturligt sätt i förskolan än vad det kanske gör i skolan. Skolan bör lära av förskolans helhetsperspektiv - hela barnet hela dagen. Skolan kan lära av förskolans flexibilitet och möjlighet att anpassa verksamheten utifrån barns skilda behov och att förändra den utifrån förändrade behov. Men förskolan har också en del att lära av skolan. Jag menar att förskolan bör anamma ett mer medvetet pedagogiskt förhållningssätt, ett mer långsiktigt perspektiv i det pedagogiska arbetet. Man bör se sig som en naturlig del av ett livslångt lärande. Förskolan kan också lära en del av skolan i vanan att dokumentera barnets lärande och utveckling och göra det till en naturlig del av verksamheten. Förskolan bör lära sig av skolan att se sig själv som en viktig del av utbildningssystemet med samma självklarhet som skolan ser sig som en viktig och grundläggande del av utbildningssystemet. Regeringens syfte med att stärka förskolans pedagogiska roll och ge förskolan sin rättmätiga plats i utbildningssystemet har uttryckts genom att vi har flyttat över ansvaret för förskolan från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet, att vi har ändrat den ansvariga myndigheten från Socialstyrelsen till Skolverket, att vi har fört in lagstiftningen om barnomsorgen och förskolan i skollagen från socialtjänstlagen. Men det viktigaste steget är det som vi nu snart skall ta, att förskolan för första gången någonsin får en egen läroplan. Det är ett historiskt beslut för förskolan, och det är ett viktigt erkännande av förskolans betydelse. För första gången någonsin får förskolan en egen läroplan med samma dignitet som den läroplan som gäller för skolan. Det är en mycket viktig fråga om läroplanen som vi socialdemokrater har arbetat långsiktigt med. Det är en rad olika delar i de reformer vi genomför för att stärka förskolans roll. En statlig förordning ger nu tyngd åt en jämn och hög kvalitet i förskolan och tydliggör förskolans pedagogiska uppdrag. Det här beslutet att ha en egen läroplan för förskolan är en mycket stor tillfredsställelse för mig.

Samtliga läroplaner följer en gemensam syn och har många likheter men också olikheter. Jag kan inte avhålla mig, fru talman, från att ändå kommentera någonting av det som har sagts i debatten tidigare. Moderaterna hävdar nu helt förvånande ståndpunkten att en läroplan leder till att föräldrarnas ansvar minskar och att man förhindrar pedagogisk utveckling. Det har man framfört i debattartiklar i tidningar, och det säger nu också Catharina Elmsäter Svärd här i debatten. Jag skulle vilja fråga Catharina Elmsäter-Svärd om moderaterna har samma syn på läroplanen för skolan. Är det så att läroplanen för skolan förhindrar föräldrarna från att ta sitt ansvar och försvårar en pedagogisk utveckling av skolan? Vad är det annars som är så annorlunda med läroplanen för förskolan som tycks ha den effekten? Så till Folkpartiet och Ola Ström. Nu säger Ola Ström här i talarstolen att Folkpartiet länge har kämpat för en läroplan för förskolan. Jaså? Hur kan det då komma sig att när Folkpartiets dåvarande partiledare hade ansvar för verksamheten fördes det inte fram, vare sig i regeringsförklaringar eller i praktisk politik, något behov av att stärka kvaliteten i förskolan, av att ge förskolan en egen läroplan eller av att ge förskollärarna ett särskilt ansvar. Hur kan det då komma sig att Folkpartiet inte i motioner i riksdagen eller på annat sätt har krävt en särskild läroplan för förskolan eller en särskild reglering av förskolans kvalitet? Det var ju t.o.m. så att när man antog förskolans pedagogiska program, som är de riktlinjer som vägleder verksamheten i dag, var man i Folkpartiet mycket tveksam till de riktlinjerna. Jag tycker att det är litet patetiskt att nu höra Folkpartiet säga att man länge har kämpat för den läroplan som vi nu föreslår. Men jag är glad att Folkpartiet ansluter sig till behovet av en läroplan i förskolan. Svensk förskola har ju en hög kvalitet. Det är en utveckling som har skett under kommunalt och enskilt huvudmannaskap och tack vare en kunnig och engagerad personal. Vi har i dag en högre andel förskollärare i förskolan än någonsin tidigare. 60 % har förskollärarutbildning. Detta är en viktig förutsättning som möjliggör att vi nu kan införa en läroplan med så högt ställda kvalitativa och pedagogiska krav. Kvaliteten i förskolan har till stor del utvecklats med staten på åskådarplats. Det är viktigt för oss i riksdag och regering att komma ihåg det och att respektera den höga prioritet av kvalitet och kompetens i förskolan som kommunerna faktiskt har visat. Jag anser att ledarskapet i förskolan har mycket stor betydelse. Jag kan inte se att ledarskapet i förskolan på något avgörande sätt skulle skilja sig från ledarskapet i skolan när det gäller betydelse och vikt. Jag anser att förskollärarna med sin höga kompetens har en avgörande roll för att det skall bli möjligt att nå läroplanens mål. I många förskolor har också förskollärarna ett särskilt ansvar för verksamheten. När vi nu tar steget att införa en läroplan för förskolan skärper och tydliggör vi de krav som staten ställer på kvalitet och pedagogisk profession i förskolan. Det kallas målstyrning och har mött stor uppslutning i den här kammaren när det har gällt skolan. Jag tror inte att det är genom ökad statlig reglering som vi höjer kvaliteten utan genom att vi på ett bättre vis sätter upp höga mål och överlåter åt kommunerna och huvudmännen för verksamheten att utforma arbetet så att man kan nå de här höga målen. Min bedömning är den att den läroplan som vi presenterar leder till högre krav på personalens kompetens och utbildning än en förskola utan läroplan. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att kunskapssamhället är ett aktivt val. Det förutsätter en tydlig politisk prioritering av utbildning, av hela utbildningssystemet. Jag vill att förskolan skall inkluderas i begreppen kunskapssamhälle, livslångt lärande och utbildning. Förskolans läroplan, den första någonsin, som regeringen kommer att besluta om den 11 juni, efter det att kammaren har ställt sig bakom propositionen, är ett historiskt och avgörande steg för förskolans status, kvalitet och utveckling.

Fru talman! Jag glömde att framföra ett tack till Ola Ström, som skall lämna oss här. Vi har haft många glada debatter och har olika åsikter i en mängd frågor, men det har varit stimulerande, och jag kommer att sakna de debatterna. Lycka till i fortsättningen! Jag vill till skolministern ställa två frågor, som också är de stora frågorna i det här förslaget. Den ena är varför man har frångått Barnomsorg och skolakommitténs hela inriktning när det gäller läroplansformuleringen. I den hade man en helt annan fokusering på barnens naturliga utveckling och mognad och en mycket mindre uttalad koppling till grundskoleverksamheten. Den var kompetent, och jag tycker att den fångade väldigt mycket av det som är bra i förskolan. Detta ser man inte i det nu aktuella förslaget, utan det har fallit bort. Min fråga är: Varför? Jag kan förstå att det finns flera skäl till det, men det skulle vara intressant att höra vilka de är. Min andra fråga gäller ansvarskraven. Varför tycker man när det gäller grundskolan att ansvaret skall skrivas ut väldigt tydligt? Där har ju regeringen kommit med en lång rad bra förslag, ända ned till krav på att rektor skall vara ansvarig för åtgärdsprogram för enskilda elever, på individnivå. Detta kontrasterar mot det som gäller förskolan, där man inte har någon som helst beskrivning av var ansvaret ligger. Varför har det blivit på det sättet?
Fru talman! Låt mig först säga att regeringens syn på barns utveckling och lärande och på mognadsprocessen inte skiljer sig från Barnomsorg och skolakommitténs. Jag tror att Gunnar Goude efter det att regeringen har antagit förordningen kommer att se att den synen stämmer överens med den som presenteras i Barnomsorg och skolakommittén. Frågan gäller inte vad som är viktigt i förskolan utan vad som skall regleras av staten och vad som skall styras av huvudmännen ute i verksamheten. Det är min övertygelse att det är ett bra sätt att styra verksamheten att ställa höga krav på den kvalitet och de resultat som man skall uppnå i verksamheten. Men man skall också ha respekt för att utveckling kräver en viss frihet i utformningen av arbetet för att nå dessa mål.

Fru talman! Först och främst är jag naturligtvis glad över att det slutgiltiga förslaget och den slutgiltiga formuleringen kommer att ligga betydligt närmare det som Barnomsorg och skolakommittén har föreslagit. Det är bra, men jag tycker inte att jag fick något bra svar på frågan "Varför?" Det är väl inte så att grundskolan har misskött förtroendet så till den milda grad att man där måste skriva in en lång rad av regler som innebär en kvalitetssäkring, medan förskolan skulle vara så utomordentligt väl rustad att sådana inte behövs där. Självklart behövs de. Jag tycker nog med tanke på att det gäller små barn - i en ålder som är mycket kinkig i sådana här hänseenden - är oerhört viktigt att man har en kvalitetssäkring. Det är kanske viktigare i förskolan än på något annat ställe i utbildningssystemet. Eftersom jag inte fått ett riktigt svar gissar jag att det kanske var litet bråttom inför valet. Kanske skulle man längre fram vilja utarbeta det här litet mera. Det kan inför valet vara ett bra budskap att man vill arbeta vidare på det här och specificera det ytterligare. Men jag ser i förslaget också tendenser till att man knyter sig närmare grundskolan än vad Barnomsorgoch skolakommittén föreslog. Skolministern säger t.ex. att barnen skall se sig som blivande läsande och skrivande. Det anförs i propositionen att förberedelser för grundskolan skall ha en viktig plats. Inte enbart detta skall gälla, men det finns där. Jag blir litet misstänksam och rädd för att det här kan utvecklas till att få en dominerande plats. Jag tror t.ex. inte att barn skall se sig som blivande läsande och skrivande.
Fru talman! Den utveckling som skolan har genomgått de senaste tio åren har inneburit en väldigt tydlig förändring, där vi har gått bort ifrån regelstyrning och gått över till målstyrning. Vi arbetar nu aktivt med att finna sätt för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, där man inte går den, som jag tror, felaktiga vägen över ökad statlig regelstyrning men på andra sätt skärper statens ansvar och statens krav på verksamheten. Jag tycker att vi måste ha det i minnet när vi nu lägger fram en läroplan också för förskolan. Jag skulle vilja fråga Gunnar Goude om han tror att man kan nå den kvalitet och tillgodose de krav som beskrivs i läroplanen för förskolan utan att använda sig av högskoleutbildade pedagoger. Jag tror att det blir mycket svårt att klara den nivån om man inte gör det. Fru talman! Jag tror faktiskt att vi skiljer oss en smula i synen på förskolans roll för barns fortsatta lärande. Jag menar att förskolan redan i dag har en oerhört stor betydelse för barns lärande och utveckling. Det är den betydelsen som jag vill ge större tyngd och uppmärksamhet än vad den hittills har fått. Jag tycker att det är självklart att barn i förskolan har rätt att få sin språkutveckling stimulerad på ett sådant sätt att de utvecklar en tilltro till sin egen språkliga förmåga, blir bra på att kommunicera och uttrycka sina egna åsikter och känner förväntan inför att få lära sig att läsa och skriva. De bör få se det som naturligt att de senare kommer att tillhöra de läsandes och skrivandes krets. Jag tycker att detta är en viktig uppgift för förskolan. Det är ju inte så att förskollärarna är till för skolan. Förskolan är till för barns lärande och utveckling, och detta sker både i förskolan och i grundskolan.

Fru talman! Läroplanen för förskolan och förskolan skall ses som ett första steg i utbildningssystemet. Vi som är kritiska till inriktningen mot en enda omsorgsform är det därför att vi menar att den blir styrande. Jag vet inte om någon annan har sagt att den blir tvingande - det har inte jag gjort - men att den blir styrande är helt självklart. När det kommer uppifrån att det här är den form av verksamhet för barn som t.ex. stimulerar språkutvecklingen så att barnet uppmuntras att läsa och skriva, som Ylva Johansson nu uttryckte det, hur skall då en stackars enkel, vanlig förälder kunna tro att hon eller han duger lika bra för den här språkstimulansen? Jag måste inom parentes berätta om hur jag själv upplevde detta i början av 70-talet, när jag fick mitt första barn. Ropen skallade då om daghem åt alla. Vi fick ingen dagisplats. Min son var ändå oerhört väl språkutvecklad, vilket ledde till att jag vid flera tillfällen, hos doktorn, på barnavårdscentralen, osv. fick kommentaren: Det märks att det här är en liten dagispojke! Det var alltså en självklarhet att språkutveckling sker bäst på dagis. I min sons fall var det en gammal dam som satt och övade språkramsor tillsammans med honom, och det betydde mycket. Lika litet som jag kan generalisera och säga att alla barn skall tas om hand av en äldre dam som läser ramsor för att de skall få en bra språkutveckling, lika litet kan vi säga att alla barn får den bästa språkutvecklingen inom förskolan. Det här blir styrande, det går inte att komma ifrån. Därför borde läroplanen få omfatta olika barnomsorgsformer, inklusive familjedaghem och öppen förskola.
Fru talman! Jag tror att Inger Davidson har missuppfattat mig en smula. Jag vill inte ha en enda form av barnomsorg. Jag vill inte att all förskoleverksamhet skall se likadan ut. Jag vill att föräldrarna också fortsättningsvis skall välja den form som passar det enskilda barnet bäst. Jag tror nämligen att föräldrarna är de som är bäst lämpade att göra den bedömningen av vilken verksamhet som passar det egna barnet bäst. Det tycker jag är en viktig princip. Jag förutsätter, det tror jag att alla föräldrar gör, att om föräldrarna själva t.ex. väljer att vara hemma med sina barn arbetar de med sina barn på det sätt som man tror är bäst för barnet vad gäller språkutveckling, social utveckling och annan utveckling. Om man väljer att låta barnen gå i förskolan, vilket ju väldigt många gör, måste man kunna lita på att också förskolan på ett tydligt sätt arbetar med barns språkutveckling, med barns sociala utveckling, med en trygg omsorg och med att utveckla barns självtillit. För att ha förtroendet att lämna sitt barn till förskolan måste man kunna lita på att förskolan upprätthåller och når en hög kvalitet. Det är därför vi behöver en statlig förordning för förskolan, för att tydliggöra de kvalitativa kraven. Det är absolut inte aktuellt med någon statlig förordning om hur föräldrar på bästa sätt skall stimulera och stödja sina barns språkutveckling och övriga utveckling. Det klarar föräldrarna bra ändå. Av samma skäl skall vi heller inte ha någon statlig förordning som styr verksamheten i människors privata hem, där man som dagbarnvårdare tar emot andras barn. De krav man vill ställa på verksamheten kan vara högre än de som staten reglerar.
Fru talman! Jag vidhåller att valet blir omöjligt om man får så tydliga signaler om att alla barn mår bäst av att vara i den kommunala förskolan, helst från ett års ålder. Det är det jag vänder mig mot. Att jag inte säger nej till läroplanen för förskolan beror just på att jag menar att alla barn som finns där skall ha högsta tänkbara kvalitet, och då skall man också kunna göra utvärderingar av att kvaliteten är god. Men det skall också vara möjligt i andra barnomsorgsformer, om föräldrar skall kunna känna sig lika trygga med dem. Jag undrar vem som sätter gränserna när det handlar t.ex. om integritet i familjedaghemmen. Dagbarnvårdarna gör det definitivt inte själva. Deras organisation har innan det här förslaget till läroplan kom till tagit fram ett eget förslag till läroplan för just familjedaghemmen. De efterlyser själva en möjlighet att få komma in i den kvalitetsgranskning som det innebär att finnas med i läroplanen. Hindret finns alltså inte där, utan på något sätt är det en markering från regeringen. Man säger att den barnomsorg som man har läroplan för är den bästa. Den ingår i utbildningssystemet, där kommer ditt barn att få den språkutveckling och den sociala kompetens som det behöver. Använd de andra omsorgsformerna om du har lust, men då skall du inte heller vara så säker på att det går så bra för ditt barn.
Fru talman! Jag tror att Inger Davidson gör misstaget att något sammanblanda läroplan med allmänna råd. Det är ändå skillnad på en statlig förordning och allmänna råd för hur verksamheten skall utformas. Läroplanen är ingen recension av olika barnomsorgsformer. Läroplanen är de mål som staten i en förordning ställer upp för verksamheten. Jag tror inte alls att Inger Davidson behöver vara orolig för att det kommer att uppfattas på det sätt hon är rädd att det uppfattas. T.ex. tror jag inte att människor i allmänhet tror att kvaliteten i fristående skolor är lägre än kvaliteten i kommunala skolor bara därför att läroplanen inte gäller i fristående skolor. Inget hindrar att t.ex. en enskilt driven förskola eller ett familjedaghem själv talar om att man följer läroplanen eller att man anser sig nå de målen eller att kommunen ställer upp de nivåerna. Staten skall ändå inte ha en förordning som styr all offentligt finansierad barnomsorg.
Fru talman! Jag vet inte hur intressant det är om skolministern och jag skall käbbla om vem som har kämpat längst för ett fördjupat pedagogiskt innehåll i förskolan, framför allt om det går tillbaka till en tid då skolministern själv var ledamot för Vänsterpartiet kommunisterna, då jag inte riktigt var med. Det jag kan konstatera är ändå att Folkpartiet under den mandatperiod då jag själv har varit riksdagsledamot flera gånger har fått avslag på motionsförslag om ett måldokument för den pedagogiska verksamheten i förskolan. Detta kom inte till Barnomsorg och skolakommittén förrän det blev ett tilläggsdirektiv, så jag hoppas att vi har varit enträgna med detta och att det spelat en viss roll. Min fråga gäller det som jag har tjatat en del om i dag, att regeringen och utskottsmajoriteten, socialdemokraterna och Vänsterpartiet, inte vill ge förskollärarna ansvar för den verksamhet som de har utbildning för. Med den logiken borde vi rimligtvis kunna se fram emot regeringsförslag om att ansvaret för sjuksköterskor och undersköterskor tas bort och läggs på arbetslaget. Det vore ju helt orimligt. Varför är det som är orimligt i sjukvården fullt rimligt inom förskolan?
Fru talman! Det är intressant att man inom Folkpartiet nu försöker framställa sig själv som en stark förespråkare för en läroplan för förskolan. Detta är inte något som Folkpartiet har drivit tidigare. Det är klart att vi skall ha mål för den pedagogiska verksamheten i förskolan. Det är ingen nyhet, utan det har vi haft i många år. Det är inget specifikt. Det är inte det som skiljer ut förskolan från tidigare. Också de tidigare målen var man inom Folkpartiet tveksam till när de infördes. Det är ändå viktigt att påpeka detta. Jag skulle vilja ställa en motfråga till Ola Ström. Tror Ola Ström att man kan uppnå de höga krav på pedagogiskt innehåll och kvalitet i förskolan som ställs upp i läroplanen utan att använda sig av högskoleutbildade pedagoger?
Fru talman! Nu tappade jag nästan ordet. Jag är inte säker på att jag förstod poängen med statsrådets fråga, men den kanske kommer att framgå. Vi försöker slåss för att vi skall få ännu mer av högskoleutbildad personal i förskolan, så att vi på sikt helst bara skall ha förskollärare i förskolan och att de som i dag är barnskötare skall få möjlighet att vidareutbilda sig. Mitt svar på frågan måste väl därför bli ja. Jag vill naturligtvis också ha svar på min fråga, varför inte förskollärarna kan få ansvaret för den verksamhet som de är utbildade att ta ansvar för.
Fru talman! Förskollärarna har ett mycket stort ansvar för verksamheten i förskolan i dag. Jag sade i mitt inledningsanförande att faktum är att 60 % av dem som arbetar i förskolan i dag är förskollärare. Vi har i dag en större andel förskollärare än vi någonsin tidigare har haft i svensk förskola. Det är en förutsättning för att regeringen har kunnat lägga fram förslag om en läroplan på en så pass hög nivå och med så höga krav på pedagogiskt innehåll och kvalitet som vi nu gör. Det finns ett klart samband mellan krav på kvalitet och pedagogisk verksamhet i förskolan och personalens kompetens och utbildning. Men den fråga som Ola Ström försöker göra till en mycket intressant fråga är: Skall detta regleras av staten? Är det staten som skall reglera hur olika ansvarsuppgifter och hur arbetet skall fördelas inom förskolan, eller tilltror vi förskolans huvudmän och förskolan själv att kunna göra denna uppdelning? Tycker vi inte att den verksamhet och den utveckling som vi har sett under de senaste åren tyder på att förskolans huvudmän faktiskt tar mycket allvarligt på frågan om kvalitet och personalens kompetens och utbildningsnivå?
Fru talman! Jag lyssnade på statsrådet igen som talade sig mycket varm för vikten av att ha många förskollärare i förskoleverksamheten. Det tycker vi alla är viktigt. Men ändå är regeringens slutsats att riktlinjerna skall vända sig till arbetslaget och inte till förskolläraren. Jag får inte detta att gå ihop. Men jag har lyssnat på argumenten ett tag, och som jag uppfattar det får vi inget svar på detta. Vi är många som står bakom reservation 6 därför att vi anser att riktlinjerna skall vända sig till förskollärarna och att de därmed har huvudansvaret. Men vi noterar att regeringen inte har den inriktningen.